Fru talman! Jag vill bara ytterligare kommentera vad herr Wikström var inne på i sitt senaste inlägg. En av avsikterna med monopolföretaget är att man icke av kommersiella skäl skall behöva i varje hänseende satsa på de stora lyssnarskarorna. Man skall ha möjligheter att variera programverksamheten genom det licenssystem vi har. Naturligtvis är det olyckligt om man blir så fången av tittarsiffror att man hamnar på ungefär samma programval trots de gynnsammare förutsättningar som vårt nuvarande system har. Med detta inlägg har jag bara velat peka på att det licensfinansierade systemet ändå har stora principiella fördelar jämfört med ett reklamfinansierat.

Fru talman! Fru Sundberg har frågat mig dels hur den vidare utvärderingen av undervisningen i samskapsskolorna kommer att utformas och redovisas, dels om jag anser det riktigt att på nuvarande stadium fortsätta byggandet av samskapsskolor. Erfarenheterna av öppna skolor — under vilken beteckning man brukar inrymma även de s.k. samskapsskolorna — är ännu begränsade. De har inte varit i bruk i så lång tid. Skolorna är också tämligen olika varandra. Vid sidan av det successiva insamlandet av erfarenheter — ett exempel här; ir den skrift som vissa lärarorganisationer i Malmö utgett en systematisk utvärdering. Denna bedrivs gemensamt av skolöverstyrelsen och lärarhögskolan i Malmö. pågår oc Fru Sundbergs andra fråga berör frågan om kommunernas rätt att själva besluta över sina skolangelägenheter. Tanken på de öppna skolorna har sin grund i syftet att dels förbilliga skolbyggandet, dels tillämpa vissa pedagogiska principer. Även om skolorna är tämligen olika varandra kännetecknas de i Malmöregionen av bl.a. följande: Den totala nettogolvytan i en öppen skola överensstämmer med den traditionella skolans men är disponerad på ett annat sätt. Det centrala utrymmet är en studiehall, där läromedel av olika slag finns för användning i studiehallen eller i angränsande rum. Studiehallen har åstadkommits genom sammanläggning av bokrum och grupprum och viss klassrumsoch ämnesrumsyta. För lågoch mellanstadierna har därför kravet på det egna klassrummet övergetts. En lokal för information i större grupp — informationssal — har åstadkommits genom besparing i övriga ytor. Korridorutrymmena har minskats ner så långt brandskyddsbestämmelserna det medger och byggts in i arbetsytorna. För att tillgodose kommunernas behov av hjälp och anvisningar i diskussionen om och planeringen av öppna skolor har skolöverstyrelsen utfärdat provisoriska alternativa lokalnormer, som gäller parallellt med de tidigare utfärdade men ännu alltjämt gällande lokalnormerna för grundskola. Dessa provisoriska alternativa lokalnormer upptar samma nettogolvyta som de vanliga normerna och medför alltså ingen fördyring för kommun eller stat. Jag vill avslutningsvis framhålla att frågan om utformningen av skollokalerna i en kommun väsentligen är en kommunal angelägenhet. Det är givetvis vidare angeläget att man söker nå fram till lokallösningar som förenar kravet på god hushållning med befintliga resurser med en pedagogiskt sett god utformning.
Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på mina två frågor. Inledningsvis skulle jag nog vilja säga att utbildningsministern besvarat halva den första frågan, medan den andra fortfarande är obesvarad. Experimentet med de öppna skolorna pågår för fullt. Det ä experiment av mycket stor betydelse, inte minst för elever och dessa skolor. För elevernas vidkommande kommer verkningarna av att ha gått i en sådan skola att i vissa fall sträcka sig över hela deras framtid. ga att jag i viss mån är kritisk mot Låt mig också från början s skolorna som sådana, men den kritiken väger som en fjäder jämfört med den kritik jag vill rikta mot de ansvariga, utbildningsministern och skolöverstyrelsen, för deras agerande i samband med att experimentet pågår. Jag är medveten om att pedagogik på intet sätt får vara en statisk inom pedagogiken. Vi behöver bara följa arbetet i en av dagens vanliga skolor och jämföra det med arbetet i vår egen skola en gång i tiden för att få klart för oss att mycket har skett. Skillnaden mellan en öppen skola och en vanlig skola är emellertid ännu mycket större än den skillnad som en vanlig skola uppvisar mellan t.ex. åren 1950 och 1970. Här har man skapat ett skolbyggnadssystem med sikte på en framtid; om vilken man intet vet. Vissa röster har i samband med samskapsskoldebatten fört fram åsikter om att vi i framtiden kanske inte behöver några skolbyggnader alls, en televisionsmast skall ”serva undervisningsprocessen”, mottagande budskap från hela världen. Det är mycket bra med visioner, men det är alltid synd om visionernas offer. De öppna skolorna har också sina offer, och de är eleverna, som är offer på kunskapens altare. Min huvudsakliga kritik riktas mot att man från departementets sida inte har velat bry sig om i vilken mån några av dessa tusentals samskapsskolelever offras för ett byggnadstänkande styrt av ekonomiska och kvasisociala hänsyn. Jag ställde frågan: Hur kommer utvärderingen av undervisningen i samskapsskolorna att utformas och redovisas? Svaret från utbildningsministern blev att vid sidan av det successiva insamlandet av erfarenheter pågår också en systematisk utvärdering som bedrivs gemensamt av skolöverstyrelsen och lärarhögskolan. Men hur kommer den här systematiska utvärderingen att utformas. Det var det min fråga gällde. Och hur kommer den att redovisas? Jag finner dessa frågor mycket betydelsefulla, därför att jag blev kolossalt häpen, när jag tog del av lärarhögskolans i Malmö skrift om de öppna skolorna i Malmöregionen. De slutsatser som där dras för de idémässiga utgångspunkterna för analysen av de öppna skolorna består av sju punkter. Punkt 1. Skolan skall som en ”ram för demokratiska samlevnadsoch samarbetsformer, för rekreation och avkoppling, för varierande intresseinriktade aktiviteter”. De andra sex punkterna nämner heller icke ett ord om skolans funktion som kunskapsmeddelare. Fru talman! Visst kan vi bygga skolor med stora studiehallar, vi kan bygga fönsterlösa skolor, begränsa antalet klassrum hur mycket som helst, skapa samarbetsgrupper och scener för dramatik, men vi kan inte fortsätta göra det, om vi inte — så länge kravet finns i läroplanen på att eleverna skall inhämta kunskaper — samtidigt också undersöker effektivi teten på inlärningen. När jag frågade utbildningsministern om utformningen av utvärderingen, så ville jag också väldigt gärna veta, om sådana undersökningar planeras. Av det material jag haft tillgång till angående samskapsskolor finns det mycket skrivet om integration och samarbete och aktiviteter av olika slag. Det finns också åtskilligt om ökande otrygghet, om hur förtvivlat lågstadieelever i vissa fall upplever att inte ha tillgång till klassrum och bänk, om elever som får krypa ner på golvet i sin hörna med sin lärare för att försöka få litet ro, om ökande svårigheter i koncentration, när man är omgiven av larmande grupper från olika håll, ett larm som inga vikskärmar kan tysta ner. Närvarokontrollen har också till ytterlighet försvårats, och frånvaron är efter de bedömningar man ser sig i stånd att göra större än i vanliga skolor, och detta i en tid när den otillbörliga skolfrånvaron redan annars är ett stort problem. Jag skulle, fru talman, kunna fortsätta uppräkningen, men huvudorsaken till att jag ställde interpellationen var ju att jag ville ha reda på hur värderingen av de här skolorna kommer att ske. Det kan ju inte vara främmande för statsrådet Carlsson att vi från vår sida tryckt på den här delen av skolans verksamhet, nämligen att meddela undervisning. Vi har gjort detta mot bakgrund av de ökande klagomål angående själva undervisningens kvalitet som kommer från lärare och gymnasieinspektörer och från högre utbildningsanstalter av olika slag. Men den moderna undervisningen lägger större vikt vid den sociala fostran — det är det argument vi har fått nöja oss med. Här finns, fru talman, ett utvecklingsexperiment i gång som helt bygger på den sociala fostran, samarbete, rekreation och avkoppling. Har man då lyckats med det åtminstone? Är eleverna mer positiva till skolgången som sådan — kan utbildningsministern svara på det? Har man mindre problem med skolk, ordning, mobbing än i andra skolor? Om man nu helhjärtat satsar på sådana undersökningar, hur kommer då dessa resultat att redovisas? Blir det en debatt om utformningen av våra skolor? Statsrådet Carlsson säger att min fråga rörande spörsmålet om man skall fortsätta bygga sådana skolor är en kommunal angelägenhet, och givetvis är det riktigt. Men det saknar väl ändå inte betydelse vad landets utbildningsminister tycker? Skolöverstyrelsen har ju utfärdat de provisoriska alternativa lokalnormer som gäller parallellt med de tidigare utfärdade men ännu alltjämt gällande lokalnormerna för grundskolan enligt statsrådets svar. Vad menas för resten med ”ännu alltjämt gällande”? Är det meningen att dessa provisoriska normer skall bli de enda gällande och att de öppna skolorna skall tvångsinföras i hela landet? För större kommunal bestämmanderätt finns inte än att kommunen så vackert får rätta sig efter de byggnadsnormer som skolöverstyrelsen har fastställt. Jag vill alltså gärna upprepa min fråga: Tycker statsrådet att det är riktigt att byggandet får fortsätta mot bakgrund av det utvärderingsmaterial som nu finns? Jag vill också i det sammanhanget erinra om att när de första samskapsskolorna kom till var orsaken att man skulle kraftigt förbilliga skolbyggandet. Vi hade särskilt nere i Skåne en mycket stor brist på skollokaler i samband med införandet av grundskolan och det nya gymnasiet, och man såg detta som en väg att förbilliga själva skolbyggandet. Nu kommer helt riktigt fram i utbildningsministerns svar att de här skolorna inte ställer sig dyrare. Den allmänna uppfattningen är väl att något förbilligande har de definitivt inte medfört. Däremot har de i många fall blivit betydligt dyrare, eftersom man under arbetets gång har känt sig tvungen att förändra byggnadsplanen, att utöka de slutna delarna, dvs. att bygga fler klassrum. Det har man gjort inte minst mot bakgrund av en synnerligen stark föräldraopinion beträffande de här skolorna. Statsrådet Carlsson vet antagligen lika väl som jag att Hem och skolaföreningar och föräldrar särskilt opponerat sig mot indragningen av klassrum. Jag förstår dem. Dagens stora skolor utgör i sig själva en skrämmande miljö för många av lågstadiets elever. Vi gör allt vad vi kan för att de inte skall behöva byta lärare, men jag ser det nog som ytterligt väsentligt att vi ser till att de kan erbjudas den hemkänsla som en bestämd plats i ett bestämt rum kan ge.

Fru talman! Jag har en känsla av att fru Sundberg liksom i en tidigare debatt i dag något överskattar det personliga inflytande jag har över utvecklingen på skolans område. Jag skall emellertid på en punkt svara positivt på fru Sundbergs fråga: Några planer på att öppna skolor skulle tvångsvis genomföras finns inte. Så till vida har jag naturligtvis ett inflytande, att teoretiskt sett skulle ett sådant påbud kunna utgå, men vi har självfallet inte ens snuddat vid en sådan tanke. Utvecklingen på skolans område skall enligt min mening gå i rakt motsatt riktning; vi skall ge mera inflytande till de lokala skolstyrelserna. Men vi skall inte stanna vid den nivån utan gå vidare och ge elever, lärare och övriga grupper av anställda möjlighet att vara med och inte bara diskutera utan även besluta över viktiga skolfunktioner. Detta gäller självfallet också i ett så viktigt sammanhang som vid tillkomsten av en skola. Det har säkerligen i det avseendet förekommit brister ute i kommunerna. Man har inte utnyttjat den tillgång det innebär att tillvarata den samlade erfarenhet som lärarna har av undervisningen och dess problem. Om man skall ge sig in på något så radikalt nytt som de öppna skolorna, är det särskilt viktigt att de som skall arbeta inom dessa nya skolor om möjligt får vara med på ett mycket tidigt stadium. Ett sådant principiellt uttalande vill jag gärna göra. Även om det är kommunerna som skall besluta över skolornas utseende, med denna kontakt med de anställda och eleverna etc., är vi från centralt håll intresserade av hur sådana här projekt fungerar i verkligheten. Som jag har sagt i mitt svar försöker skolöverstyrelsen i samarbete med lärarhögskolan i Malmö få fram metoder för en utvärdering av dessa skolor. Eftersom en sådan här verksamhet förutom i Malmö bedrivs även i Göteborg, i Värnamo och i Kalmar utgår jag från att skolöverstyrelsen genom nära kontakter följ verksamheten vid skolorna och på det sättet får en klarare bild av i vilken utsträckning undervisningen vid dessa skolor bättre eller sämre fyller de pedagogiska kraven. Skolöverstyrelsen har även med ett sådant mer decentraliserat system kvar sin viktiga pedagogiska granskningsfunktion. Jag tror att jag med dessa ord har svarat på fru Sundbergs frågor. För att helt tillfredsställa fru Sundbergs önskemål kunde man naturligtvis gå ett steg längre och helt enkelt tillsätta en central utredning, som skulle granska verksamheten vid samskapsskolorna, skaffa sig en uppfattning om dem och därefter utfärda en rekommendation; i varje fall skulle det vara en förutsättning för att jag skulle vilja utfärda en rekommendation i den ena eller den andra riktningen. En annan och väl så effektiv väg är att de som dagligen arbetar med dessa problem i kontakt med forskarna försöker komma fram till en ståndpunkt. Min personliga kontakt med de öppna skolorna inskränker sig till skolbesök, då jag har träffat lärare och elever och också kunnat bese byggnaderna. Mitt intryck är att meningarna är rätt delade. Det finns de som är våldsamt entusiastiska över systemet och säger att det fungerar långt bättre än de traditionellt byggda skolorna; de skulle aldrig kunna tänka sig att gå tillbaka till en sådan skola. Men det finns också en reaktion från lärarnas sida som innebär att man är skeptisk och menar att teorierna har tillämpats för extremt och att man måste finna varianter på den öppna verksamheten för att den skall bli bra i praktiken.

Fru talman! Utbildningsministerns och mina erfarenheter från personliga kontakter med de öppna skolorna är helt likartade. Jag har också varit där, och jag har hört både utomordentligt entusiastiska och mycket kritiska uttalanden. Därtill har jag kommit i kontakt med åtskilliga i form av tillskapandet av nya samskapsskolor. Föräldraopinionen har i de fallen många gånger varit mycket stark, så stark att man t.o.m. lär ha kunnat påverka utformningen i slutskedet. Det intressanta var utbildningsministerns uttalande att jag kanske något överskattade utbildningsministerns möjlighet att agera i dessa frågor. Nej, det gör jag inte. Jag vill nämligen se denna fråga mot bakgrunden av statsrådet Carlssons agerande när det gäller t.ex. alternativa skolor, som vi skall debattera något senare. Under åberopande av att läroplanen till varje pris skall följas anser man att man kan testa vissa regler i skolorna. Samma förhållande gäller den debatt som har förevarit om de mycket små skolornas rätt att i glesbygder existera vidare. Man kan hitta flera sådana områden där skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet får vara så att säga utslagsgivande instans. Det går inte att komma ifrån att utformningen av våra skolor är en kommunal angelägenhet, men uppföljningen av läroplanen är utbildningsministerns yttersta angelägenhet. Jag har icke någon gång sett att det har gjorts undersökningar för att mäta i vilken mån läroplanens krav på att skolan skall överföra kunskaper till eleverna har uppfyllts. Men när det gäller de privata eller de alternativa skolorna har det omedelbart sagts att de inte fyller kravet på objektiv, saklig och allsidig belysning i undervisningen osv. Nr 130 Måndagen den men jag anser också att vi måste ställa kravet att en utbildning skall ge 4 december 1972 kunskaper och att departementet beträffande varje form av skola — det — — — — =p-?må gälla den lokala planeringen eller skolans storlek, där departementet Ang. möjligheterna också har en del att säga till om — måste kontrollera att inte att driva enskilda utformningen av skolan motverkar läroplanens krav. skolor Vad jag hade velat få besked om i svaret — statsrådets svar var tveksamt — var om man planerar en utvärdering av skolans undervisningseffektivitet. Jag kan helt hålla med om att det enda sättet att klara av en sådan här fråga är att vi får en utredning om detta nya skolsystem i ett större sammanhang. Men kvar står kravet på att föräldrar och riksdag har rätt att få reda på om dessa skolor, som vi bygger fler och fler av, fyller kravet på att meddela en tillfredsställande undervisning, eller om elever från dessa skolor blir handikappade när de kommer till gymnasiet. Jag håller med om kravet på objektivitet och saklighet i många fall,
Fru talman! Enligt instruktionen till skolöverstyrelsen åvilar det verket att följa den fråga, som fru Sundberg till sist ställde. Jag förutsätter att skolöverstyrelsen när det gäller en ny skolform fortlöpande gör sig underrättad om att de pedagogiska kraven verkligen uppfylls. Jag har kommit fram till att ett ingripande från departementets sida mot den nya utformningen av skolbyggnaderna inte vore lämpligt. Det finns trots allt så många positiva läraroch elevuttalanden om denna nya skola att man bör få fortsätta att arbeta med den och försöka finna den form som passar. Det är inte säkert att en viss given form är den lämpligaste i alla kommuner i landet, utan det kan kanske vara lämpligt med vissa variationer. Men verksamheten bör få fortsätta och då under mycket nära kontakt mellan den berörda kommunen och skolöverstyrelsen, som har ett övergripande ansvar att följa det pedagogiska utfallet vid våra olika skolor och framför allt där man prövar nya metoder.

Fru talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig, dels om jag vill för kammaren redogöra för min syn på enskilda skolors tillåtenhet enligt svensk skollag, dels om jag avser att vidtaga någon åtgärd som underlättar kristna skolföreningars arbete. Enligt skollagen kan skolplikt fullgöras i enskild statsunderstödd skola. Beslut om statsbidrag till sådan skola fattas av riksdagen. Skolplikt kan vidare fullgöras i enskild skola som inte får statsbidrag om skolstyrelsen godkänt skolan för ändamålet. Godkännande skall meddelas, om skolans undervisning till art, omfattning och allmän inriktning äger erforderlig skicklighet för undervisningen och är väl lämpad att förestå skola. I fråga om den närmare innebörden i dessa bestämmelser får jag här hänvisa till vad dåvarande departementschefen i ecklesiastikdepartementet anfört i propositionerna 54 och 136 år 1962, vilka uttalanden riksdagen lämnat utan erinran. Herr Nilssons andra fråga synes avse min inställning till s.k. alternativ skola. På denna punkt vill jag erinra om att riksdagen såväl år 1971 som år 1972 avslagit motions framförda yrkanden om statsbidrag till alternativa skolor och om särskilda åtgärder för inrättande av alternativ undervisning. Jag finner inte skäl att intaga någon annan ståndpunkt än riksdagen.

Fru talman! Tack för svaret, herr statsråd. Det är så tydligt och så negativt ur min synpunkt att jag egentligen inte behöver säga något mer, men jag skall i alla fall begagna tillfället att framföra några tankar och uppfattningar. I interpellationen har jag sökt ge uttryck för min uppfattning att den svenska skolan blivit ett obligatorium på ett sätt som är av ondo, en monopolskola utan alternativ. När den utreddes och planerades och skapades, blev det dock i direktiven och i de olika betänkandena klart utsagt att enskilda skolor skulle få utrymme. I sitt svar har statsrådet å sagt att skolplikt kan fullgöras i ” oc enskild statsunderstödd skola”. Jag är medveten om det. Utbildningsministern vet lika bra som jag hur ällsynta sådana skolor är, hur svårigheterna har hopats för dem och hur många av dem som redan har upphört. Han torde inte dela min uppfattning att vi skulle ha behövt många fler sådana skolor och att det är olyckligt att atmosfären i Sverige inte främjar startandet och utvecklingen av skolor, ”där arbetet bedrivs i överensstämmelse med någon genomtänkt och önskvärd uppfostringseller pedagogisk idé”, som det stod i skolberedningens betänkande 1961. Jag har också citerat det i Utbildningsministern säger vidare i svaret att skolplikt kan fullgöras i enskild skola som inte får statsbidrag under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Detta är teoretiskt riktigt. Jag har också fört fram det i interpellationen, där jag citerar vad Kristna skolföreningen i Örebro har sagt. Men, herr statsråd, hur är det i praktiken? Den närmaste anledningen till min interpellation var ju just att Kristna skolföreningen i Örebro hade fått avslag när man hade begärt att få skolan godkänd. Nu har sedan dess länsskolnämnden godkänt skolan. Kristna skolföreningen har tidigare begärt att länsstyrelsen i Örebro skulle undersöka lagligheten i den lokala skolstyrelsens beslut. Det hä hade statsrådet Carlsson inte med att göra direkt, men det är sådana här saker som människor talar om och som jag inte kan låta bli att fundera över. Det visar sig alltså att det är besvärligt och trångt för dem som vill starta enskilda skolor. Jag tycker inte det är rimligt att det skall vara så. De människor som försöker skapa skolor av detta slag betalar ju sin skatt. Deras pengar bidrar till den svenska skolans finansiering. De skolor som de själva startar kostar i varje fall mycket pengar för dem personligen, Det finns kristna föräldrar, kyrkor och föräldragrupper, som under stora uppoffringar har skaffat skollokaler och startat skolor. Jag har själv skickat in pengar till sådana på vädjan från föreningar i helt andra delar av Sverige än den där jag själv bor. Jag har gjort det gärna, men jag har känt att det är bedrövligt ställt när det skall vara nödvändigt. Dessutom har de som försöker driva dessa skolor ofta utsatts för förlöjligande och blivit motsagda på olika sätt. Det fordrar verkligen ett personligt mod att driva sådana skolor. Och detta är i demokratins land, i jämlikhetens Sverige! I sista delen av sitt svar låter statsrådet meddela, att han inte finner skäl att intaga annan ståndpunkt än riksdagen, som har avslagit motionsvis framförda yrkanden om statsbidrag till alternativa skolor. Låt mig säga två saker i anledning av detta. För det första kan riksdagsmannen herr Carlsson i Tyresö givetvis följa riksdagsmajoriteten och i kammaren rösta ner förslagen om alternativa skolor, men samme riksdagsman är utbildningsminister och betydande medlem i den svenska regering som är jämlikhetens och rättvisans banérförare i Sverige. Intet hindrar honom att i den ställningen i en proposition framföra ett förslag, som inte har fått riksdagens öra när det kommer i en motion. Det var även det som låg bakom min fråga. Utbildningsministern kan inte vara okunnig om att många människor uppfattar det som grymt och orättvist att skolpengen inte följer eleven. Min fråga var en anmodan till herr statsrådet att tala om för riksdagen och svenska folket, att alla grupper bör behandlas lika, t.ex. när det nu på nyåret återigen skall skrivas proposition i departementet. För det andra: om riksdagen underligt nog inte vill ge statsbidrag åt alternativ undervisning, svarar detta inte mot svenska folkets inställning i denna fråga. Genom två gallupundersökningar, som nyligen har utförts, har vi fått märkvärdiga besked. Svenska kyrkan och Samkristna skolnämnden har var för sig undersökt om folk tycker att statens skola skall tvingas på alla medborgares barn. Svaren visar att 73 procent av föräldrarna önskar en skola med kristen målsättning. Jag kan naturligtvis sätta frågetecken just för procentsatsen, men det är väl inget tvivel om att mer än hälften anser detta — så dåliga är ändå inte gallupundersökningarna. Det är ju inte heller så att svenska folket till 73 procent är direkt kyrkligt bekännande kristna, även om man kan peka på att svenska kyrkans medlemsandel uppgår till ca 98 procent. Jag vill till detta tillägga att herr statsrådet, som är svenska folkets utbildningsminister, alltså skulle ha majoriteten emot sig och företräda minoriteten när han i sitt svar motarbetar en alternativ skola, kristen eller av vilket annat slag som helst. Det skulle alltså vara så i Sverige att minoriteten bestämmer över majoriteten. Nu vet jag att herr Carlsson kan göra många invändningar och säga att det är fråga om alldeles för lösa påståenden, men jag tror att man bör lyssna noga ute i landet och känna sig för innan man utan vidare avvisar tanken på alternativa skolor. Varför vill vi då ha kristna skolor? Jag skall inte försöka ge ett uttömmande svar. Herr statsråd! Jag vill allra helst, om det vore möjligt, ha bara en enda skola i Sverige. Jag har inte förälskat mig i en enskild skola som sådan. Jag såge helst att den svenska skolan vore sådan att alla barn finge kristen fostran. Förstå mig rätt på denna punkt — jag menar inte en konfessionsbunden kristen fostran i den negativa mening som somliga inlägger i detta begrepp. Jag vill i stället ha en skola där kristendomen hade fått det utrymme och rönte den respekt som den förtjänar. Jag önskar med andra ord att skolan gåve utrymme för den livssyn, den tro som är samhällets grundval och förutsättningen för all god social utveckling och som därtill är vår kyrkas lära — den kyrka som man just i dag är så oerhört intresserad av — det visar kyrka—statutredningen. Men den svenska skolan har i praktiken blivit en ateistisk skola — ja, det är mitt påstående, men jag vill ha det motsagt av den som kan göra det. När dess ordning och anda på så många håll och på så många sätt upplevs som outhärdliga för barn och föräldrar och när utvecklingen godkänna monopolet. Hur är det i praktiken med läroplanen och objektiviteten, herr statsråd? Jag har samtalat tidigare med statsrådet om vissa läroböcker, om vissa läromedel, om vissa skolprogram i radio och TV, om porrfilmer som visas för våra barn och som enligt min mening är sabotage mot hemmen och mot god fostran. Och vad säger statsrådet om kunskapsnivån? Hur är det i matematik? En utredning i Västsverige, som jag läste om i tidningen i förra veckan, har kommit med vad som kallats en larmrapport. Barn i sjuan och åttan befanns inte kunna räkna mycket enkla tal. Ja, sådan oro som det är i skolan kan man förstå att det har blivit som det blivit. Och hur är det i historia? Vet man något om tiden före 1932 då vi fick en ny regering här i landet? Det är en karikatyr, jag medger det, men bakom karikatyren ligger en verklighet, herr statsråd. Hur är det i svenska? Och hur kan eleverna lära främmande språk utan att ha reda på grammatiken? Vad är religionskunskapen i praktiken? Vad menar man med objektivitet t.ex. om Bibeln och skapelseberättelsen? Jag citerar en artikel av redaktör Anders Lindgren i Örebro: ”Objektivitet är ett annat missbrukat begrepp. Enligt skolöverstyrelsen skall detta i fråga om Bibeln innebära att man, när man t.ex. läser om skapelseberättelsen, skall upplysa eleverna om att det man läser om inte är vetenskapligt.” Det säger en företrädare för skolan som fått avslag. Och hur är det på många andra områden? Jag skall gärna säga att vi har också oerhört många duktiga lärare som kan göra underverk mitt i oron och svårigheten och trots att läromedlen är som de är på sina håll. Och det finns platser, t.ex. i glesbygder, som inte har samma svårighet på skolans område. Vi har väl i de flesta fall bra lärare — det är inte mot dem jag vänder mig — men det finns människor som trots att så mycket är bra ändå vill ha en annan stil på skolan och därför har gått ut för att skapa den skolan. Min uppfattning är att skolpengen skall följa eleven och att dessa människor borde få understöd när de skapar sina skolor. Nu säger alltså att driva enskilda skolor statsrådet nej. Det är klart och tydligt sagt, och tack för det. Men jag tycker att statsrådet skall tänka om. Skolföreningar, kyrkor och kristna föräldragrupper bör få stöd. Det är någonting i stil med experimentet med samskapsskolor. De bör få pröva om det inte går att nå bra resultat, kanske till och med bättre resultat, på den vägen. Borde inte skolministern önska dem lycka till och ge dem sin välsignelse? Nå, det sista är kanske fel ord i sammanhanget. Jag har av en händelse, utan tanke på den här debatten, lånat en bok på stadsbiblioteket. Jag har inte läst den helt och kan inte tro att boken i och för sig behöver vara något praktexempel i fråga om studium av Sverige. Den av Roland Huntford och heter Det blinda Sverige. Författaren har givit en utlännings syn på Sverige efter många års arbete ättning: ”Vi låter en av systemets här. Han skriver på tal om skolans må arkitekter, vice utbildningsminister Sven Moberg få ordet: ”Undervisningen är en av de mest betydande krafterna för en ändring av samhället. Den har integrerats i vår plan för samhällets omläggning och dess syfte är att framskapa den rätta människan för det nya samhället. Den nya skolan avvisar individualiteten och lär barnen att samarbeta med andra. Den avvisar konkurrens och lär koopgration. Barnen lärs att arbeta i grupper De löser problemen tillsammans, inte var för sig. Den grundläggande tanken är att de i första hand betraktas som medlemmar av ett samhälle Individuell inställning motarbetas. Vi vill producera individer som är integrerade i samhället”.” Detta är alltså Sven Mobergs ord. Han har uppfattningen, men jag kan inte dela den. Vi är individer; hur kan vi bli något annat? Individualitet måste vi ha; att vi sedan skall samarbeta och lära oss kooperation är väl riktigt, men skall vi ändå inte i det samarbetet t att ha den vara oss själva? När det gäller den rätta människan, människan enligt min och många kristnas mening den som herr Moberg är förmodligen inte den rätta talar om. Och när det talas om samhällets omläggning, herr statsråd, i vilken riktning skall den ske och till vad? Det är väl statsrådet som har sagt att undervisningen skall forma den socialistiska människan! Den omläggningen vill inte jag vara med om. Och skulle skolan vara med i detta, skulle våra barn när de kommer till grundskolan utsättas för en undervisning som tar bort deras individualitet och hjälper dem att följa med i ett system som jag inte accepterar, menar jag att skolan har blivit ett vapen mot mig. Och då måste jag mer än någonsin förut arbeta mot den. Jag hoppas att Sven Moberg har ändrat sig på den punkten. När det talas om att den grundläggande tanken är att barnen i första hand betraktas som medlemmar av ett samhälle, säger vi kristna att den grundläggande tanken är att det handlar om människor Guds människor och att den här världen inte är allt. När vi har så olika uppfattningar tycker jag att statsrådet skulle erkänna att vi som har den å bör få framföra våra åsikter och ha möjlighet andra uppfattningen o att starta skolor där våra tankar har prioritet. Däremot säger Ingvar Carlsson i samma bok att skolutbildningens ”Den skall åstadkomma en välanpassad och god syfte är följande: medlem av samhället. Den lär folk att respektera samförståndet, inte att sabotera det.” — Det håller jag med herr statsrådet om. Det var bra sagt. Men vad är det för medel vi skall använda för att åstadkomma detta? På den punkten kanske vi ser olika. Orden ”producera individer” som herr Moberg har använt är ett fruktansvärt uttryck! Individerna är redan individer; de skall alltså omformas, men man bör inte säga att man skall producera individer som är integrerade i samhället. Det är inte underligt att många föräldrar ryggar tillbaka när de får höra sådant. Vi vill hellre fostra kristna människor. Vi menar att kristna människor är goda samhällsmedborgare, och vi tror att samhället mår väl av att ha dem. Jag skall till sist berätta en liten saga för statsrådet — kanske också för resten av regeringen och alla som har en sekulariserad syn på utbildningen och dess syfte. Det var ett rum som var mycket mörkt, och det var en man som ville driva bort mörkret, säger sagan. Han försökte bära ut mörkret, driva bort det med våld. Då kom en liten flicka som sade: Varför inte hellre använda ett ljus? Och så bar hon in ljusstaken med ljuset som brann, och då försvann mörkret. Vi kristna vet att ljuset är Kristus. Det är Guds ord; det är den kristna tron. Den lyser upp hela huset. Vi har lärt att gudsfruktan är vishetens begynnelse. Vi tror att det är som med solen och planeterna: om kristendomen får sin plats blir också det andra bra; solen ger sitt ljus åt planeterna. Vi tror att i en skola där kristendomen respekteras och liksom är grundlagen blir det också riktiga kunskaper, och det blir trivsel på ett annat sätt. Många tycker att det här är mycket naivt och barnsligt — och jag tål att skrattas åt om ni vill skratta åt mig. Men vi som har ungefär den här uppfattningen — kanske inte uttryckt precis som jag gjort — tycker, det säger jag än en gång, att skolpengen skall följa eleven. Men ännu hellre skulle vi se att hela den svenska skolan lades om. Det fanns så mycket i samhället som tyder på att det gått snett och att just utbildningen och undervisningen har en del av skulden till det. Det vore alltså anledning att pröva en sådan omläggning.
Herr talman! Jag ber nästan om ursäkt för att jag yttrar mig också i denna fråga till utbildningsministern, men jag skall denna gång vara ytterligt principiell. Orsaken till att jag begärt ordet är att jag i min hand fått en promemoria från skolöverstyrelsen, daterad den 17 april 1972 med överskriften ”Ideologiskt alternativa skolor. Skolor som i religiöst eller politiskt hänseende är alternativ till den obligatoriska skolan”. När statsrådet svarar på herr Nilssons i Agnäs första fråga om synen på enskildas skolors tillåtlighet enligt svensk skollag, har han givetvis en grund för sitt svar. Åtskilliga promemorior har upprättats inom skolöverstyrelsen, och några av dem har kanske också kommit statsrådet till handa. Jag skulle i protokollet vilja få infört litet av vad som sägs i en att driva enskilda skolor att driva enskilda skolor promemoria, eftersom det kan ansés utgöra en grund för statsrådets oginhet när det gäller de enskilda skolornas verksamhet här i landet.

I dagens utbildningssituation upplever jag därför den citerade meningen som ett hån mot de människor som har en kristen tro och för vilka sanningen är något helt annat än vad som i vissa fall framgår av utformningen av våra läroplaner. Jag kan inte tyda detta som annat än att några skall sitta och besluta vad som skall få meddelas eleverna.

Promemorian går ut på att bevisa att alternativa skolor inte bör få förekomma. Slutet av promemorian lyder: ”I en ideologiskt splittrad situation är vårt objektivitetstänkande något att värna om. Det finns risk för att de ovan angivna fördelar som utformningen av undervisningen i den obligatoriska skolan medför äventyras i ideologiskt alternativa skolor.” Det är skrivet med en besserwisserhet av icke förut sedd styrka. Man måste väl ändå också kunna se det på det sättet, att många av de otympligheter och missförhållanden som finns i den obligatoriska skolan möjligen skulle kunna undvikas i en alternativ skola. Jag vill, herr talman, gärna avsluta med att redogöra för vad jag i en engelsk tidskrift läste i en artikel, där man ställde sig mycket förvånad till det svenska obligatoriet.

Här är det, och det har herr Nilsson i Agnäs mycket fint redogjort för, en diskussion om en alternativ skola som icke helt skulle följa läroplanen. Men när inte ens de andra skolorna ges möjlighet att existera i det här landet är det kanske än mer beklämmande att nödgas konstatera, att så länge utbildningsministern följer det gamla beslutet och inte gör några försök att förändra situationen kommer heller ingenting att ske.

Herr talman! Det kan vara ganska intressant att på den här punkten se hur utvecklingen har varit i de länder som valde en annan väg än vi i Sverige; jag tänker på de länder ute i Europa där man, som fru Sundberg antydde, gick på en splittring av skolsystemet. Jag tror jag vågar påstå i dag, utan att kunna belägga det med statistik, med siffror eller med citat, att de länderna nu försöker finna ett skolsystem ungefär som vårt. De har nämligen upptäckt att det för hela samhället medför utomordentligt stora problem med ett splittrat skolsystem av det här slaget — och inte bara för samhället i stort utan också för skolan och för ungdomen. Jag deltog för inte så länge sedan i en utfrågning i Filadelfiakyrkan i Stockholm, och där utvecklade jag mycket mer än jag kan göra här i dag de argument som jag har för att vi skall försöka ha en sammanhållen skola. Det är ju en linje vi har följt i läroplan efter läroplan, att vi skall försöka finna en rimlig kompromiss mellan de olika åskådningar som vi vet finns. En sådan kompromiss innebär naturligtvis alltid att man måste ge efter något på sina egna krav och önskemål, för annars är icke kompromissen möjlig. Jag vill ändå påstå att vi har lyckats, i läroplan efter läroplan, att på ett rimligt sätt tillgodose olika gruppers intressen och önskemål. Inte minst från kristna utgångspunkter tror jag att det skulle vara en stor förlust, om vi slog sönder möjligheterna för den svenska skolan att ha ett ämne som religionskunskap av det slag vi har i dag. Jag är medveten om att detta inte är något lätt problem, Skolan kommer alltid på den här punkten — och det är väl med rätta — att vara utsatt för en kritisk granskning. Men jag skulle ändå vilja vädja till riksdagsledamöterna, som har ett stort ansvar i detta avseende, att göra ett försök att på denna väsentliga punkt bibehålla en uppslutning bakom den svenska skolan. Jag skall kanske inte gå in på de praktiska svårigheter som skulle följa med ett alternativt skolsystem, men jag kan inte underlåta att peka på en sak, eftersom herr Nilsson i Agnäs är interpellant. Herr Nilsson i Agnäs kommer ju från en valkrets där vi har stora glesbygdsproblem. Har herr Nilsson tänkt sig in i konsekvenserna för enbart skolskjutsarna, om herr Nilssons förslag skulle gå igenom? Skall vi ha två olika skolsystem i detta avlånga land med stora glesbefolkade områden, kommer resvägen att kraftigt förlängas för barnen. Jag tycker att man ändå bör betänka att vi får en rad praktiska problem — och kostnadskonsekvenser som kommer därtill — om vi går in på ett sådant system, förutom de allmänt skolideologiska problem som jag har pekat på i min replik. Jag tyckte att herr Nilsson nedvärderade motionen om en alternativ skola. En motion liksom en proposition skall ju sakligt värderas. Är en motion sakligt motiverad, skall vi väl inte tro så illa om riksdagens ledamöter som att de skulle ge den en sämre behandling än en proposition från regeringen. Jag har konstaterat att när riksdagen har prövat detta ärende har en stor majoritet uttalat den uppfattning som jag i mitt svar ansluter mig till. Jag tror att det är väldigt farligt att underkänna riksdagen som beslutsfattare, som herr Nilsson här gör när han i allmänna ordalag säger att folkmeningen är en annan — framför allt att driva enskilda skolor att driva enskilda skolor om man åberopar en gallupundersökning av det slag som herr Nilsson hänvisade till. Den gallupundersökningen visade nämligen, när den av en annan kristen organisation följdes upp med mer specificerade frågor, att detta med kristen undervisning uppfattades på högst olika sätt. Om jag inte missminner mig — jag har inte siffrorna med mig här i bänken i dag — så var det bara 17—18 procent som uppfattade saken så som herr Nilsson i Agnäs framställde det. När herr Nilsson i Agnäs det en mycket grav anklagelse emot just de lärare som herr Nilsson sedan försökte tala väl om. Det är ju lärarna ute i klassrummet som har ansvaret för utformningen av ämnet religionskunskap, och har vi en ateistisk skola säger att vi har en ateistisk skola i dag, så är så är det inte möjligt utan att lärarna medvetet brister i objektivitet och för en ateistisk propaganda. Detta är mot läroplanens klart uttalade målsättningar, och jag undrar verkligen om herr Nilsson i Agnäs vill vidhålla sitt uttalande som oberoende av vad han säger är en klar anklagelse mot lärarna i religionskunskap. Herr Nilsson tog även upp en bok, som han sade sig av en händelse ha lånat på biblioteket. Redan däri låg en liten föraning om att herr Ni inte själv trodde riktigt på bokens innehåll. I vilket fall som helst har jag icke träffat någon person som är citerad i denna bok och som inte har sagt ifrån att den är ett falsifikat. Ett antal regeringsledamöter har haft anledning att uttala detta. Efter det att tidningen Expressen haft delar av boken införda skickade vi en insändare till tidningen, men jag förstår att herr Nilsson i Agnäs inte har uppmärksammat detta. Beträffande det som jag, Sven Moberg, Camilla Odhnoff och en rad andra mer eller mindre kända svenska personer har uttalat enligt den här boken kan jag bara säga att ingen som jag träffat har blivit rätt citerad självfallet inte heller Sven Moberg. Det är ett mycket svårt problem som vi diskuterar i dag — herr Nilsson i Agnäs och jag har på den punkten inga delade meningar. Däremot i fråga om de argument herr Nilsson anförde för sin ståndpunkt har jag velat ta upp några konkreta punkter som visar att det inte är så bra argument. Sedan må herr Nilsson ha sin ståndpunkt den kan jag självfallet inte rubba,
Herr talman! När statsrådet först talar om de olika länder där man förut valde en annan väg och nu har valt om, så frågar jag varför man ändrar sig i dag. Statsrådet säger att man nu försöker finna ett system som vårt. Jag tillåter mig betvivla det. Man försöker finna ett gemensamt system, det kan jag möjligen tro, men inte ett system med en skola som har en sådan färg som vår. Åtminstone torde det vara mycket sällan detta förekommer. En så monopolistisk skola som vi har i Sverige finns egentligen bara i öststaterna. När statsrådet i Filadelfiakyrkan eller här framför argumenten för en sammanhållen skola, förstår jag honom, Jag sade ju också själv att jag gärna såg att det funnes en enda skola. Men då han talar om en rimlig kompromiss, att vi måste ge efter något, då tycker jag att man har gett efter väldigt litet för oss som har just den specifikt kristna grundsynen, som har annan syn på vad som är sanning, som fru Sundberg uttryckte Nr 130 det. n a : | Måndagen den När man talar om majoritet så tror jag, oavsett hur man betraktar 4 december 1972 galluppundersökningar, att det finns en majoritet för en viss kristen stil. EES Ang. möjligheterna att driva enskilda skolor Även om statsrådet tycker att 17—18 procent är litet, så tycker jag det är mycket. Om en femtedel av svenskarna hade just min uppfattning, skulle jag vara oerhört glad. Jag menar med kristen uppfattning nu inte att man skulle vara enig i alla punkter men att man gärna ser att en religiös syn präglar skolan — och då tror jag att det är bortåt 70 procent som har den uppfattningen. När det talas om uppslutningen kring detta här i kammaren och om att jag nedvärderar motionerna, så måste väl herr Carlsson ha missuppfattat mig. Medge, herr Carlsson, att det är en viss skillnad om Ni, som är statsråd och företräder det största partiet i Sverige, efter överväganden har kommit fram till att vi faktiskt måste se annorlunda på detta problem och t.ex., som det står i den andra frågan i min interpellation, ”vidtaga någon åtgärd som underlättar” det arbete det gäller. Framlägger Ni då en proposition och denna kommer till ett utskott, där företrädarna för Ert parti utgör flertalet, så måste det vara ett annat läge än om några enstaka ledamöter går fram motionsvägen. Det är ju mycket svårare för dessa ledamöter att få förslaget genomfört, även om man har en känsla av att det ute bland folket håller på att svänga åt motionärernas håll. Jag tror att ett annat år får vi fler med oss, herr Carlsson, om vi försöker väcka en motion. Då det gäller glesbygderna och kostnaderna, så tror jag att man kan åka med samma skolskjuts även om man skulle råka gå i olika skolor. Vi har hemma i Vännäs ett par tre skolor som alla är statens men ligger på olika platser i samhället. Barnen kommer dit från byarna, men de åker i samma skolbil. Och jag tror att även om barnen skulle ha olika skolsalar går det att ordna samordning på den punkten. Det finns andra samhällskostnader som är större och mera värda att beakta. Vad kostar skolket, vad kostar det att så många elever, fast vi i alla fall har en sådan fin skola, inte går till skolan? De åker in till samhället — som det står i Dagens Nyheter i dag i reportaget om en bok som har kommit ut — men går i kyrkan, går till biblioteket och inte till skolan. Vad kostar det att skolan genom oro och annat misslyckas i sin fostran? Vad beträffar detta med en ateistisk skola, så menade jag inte att skolans lärare var ateistiska och inte heller eleverna, utan jag menade att skolan faktiskt har skapats av människor som har en syn på Gud och på det gudomliga som närmast motsvarar ateismen, Jag har i andra kammaren många gånger hört Stellan Arvidson. Han är en duktig och förnämlig författare, men hans syn är ateistisk, och han har betytt mycket då det gäller utformandet av den nya svenska skolan — det kan inte statsrådet Carlsson förneka. Jag sade alltså inte att det var lärarna som var ateistiska, men jag menar att de i det system som skapats och med de läromedel som finns och med de svårigheter som faktiskt givit sig till känna har en hopplös kamp, om de skulle försöka personligen gå in här. Jag vet — jag skall inte 43 försöka exemplifiera att det finns radioprogram för skolan och läromedel som ligger klart ateistiskt — det är inget tvivel om det. Att sedan en god lärare kanske kan avstyra sådana här saker och att en skolstyrelse kan se till att läromedel av det här slaget inte kommer till skolan är sant. Men tänk vilka bekymmer och vilka kostnader det också innebär! Jag tror inte att herr Carlsson skall lyckas med sitt påstående att jag skulle ha sagt att lärarna är ateistiska. Det finns säkerligen sådana också en del har jag träffat. En av flickorna som skrivit den här boken säger: Lärarinnan hatade mig och var min fiende därför att jag trodde på Gud. Det var alltså en 1S5-årig flickas uppfattning. Nog finns sådant, men jag tror att det är en mycket, mycket liten del som har den uppfattningen. Att det kan förekomma är emellertid klart.
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt yttra mig i den här debatten, men det var ett par uttryck som gör att jag finner skäl att säga några ord. Jag tror det var statsrådet Carlsson som sade att vi har försökt finna en kompromiss så att vi skalblkunna ha en enhetlig skola. Jag har tidigare förklarat att jag är mycket angelägen om att vi skulle kunna få en skola å fall vara en som vore en hela folkets skola, och det bör väl i kompromiss. Men då gäller det att få den kompromissen så formad att den kan accepteras av alla. Jag har vid ett par tillfällen tidigare pekat på vad som kännetecknar undervisningen i religionskunskap. Det finns mycket vackra ord om detta i läroplanen. Där står exempelvis att Bibeln skall vara grundboken då det gäller att undervisa i kristendomskunskap, och det skall sålunda vara läraren angeläget att tala om Bibelns syn. Men då man går till en hel del av det läroboksmaterial som finns visar det sig att det innehåller värderingar just av sanningsenligheten hos det som står i Bibeln. Detta är alltså påtalat tidigare, och såvitt jag vet har det inte ändrats. Sådant här sårar djupt alla dem som har en tro på Bibeln och dess sanningar. Därför vill jag ställa den frågan till herr statsrådet, om det inte vore skäl i att undanröja sådana påtagliga fel mot objektiviteten i undervisningen. Jag tycker att en objektiv undervisning — speciellt om det dessutom har sagts att en viss bok skall ligga till grund för den — måste innebära att man undervisar i vad som står i den boken. Det borde inte ligga i författarnas och inte heller i regeringens intresse att göra någon värdering av vad som står i läroboken, framför allt om det gäller en sådan grundbok som Bibeln, med sin historia, sin tradition och sitt ursprung. I stället bör man föra fram budskapet så som det förkunnas i den boken. Jag tror att just läroböckerna varit ett av de moment som många föräldrar har reagerat hårt emot.

Men om vi skall nå dithän är det väsentligt att man tar tid att gå igenom vilka detaljer i det nuvarande undervisningsmaterialet som är så sårande och besvärande för dem som har en levande kristen tro. Många människor här i landet bär ändå på kristna värderingar, även om de kanske inte direkt bekänner sig till en levande kristen tro. Därför tycker jag att det vore bra om vi fick klargjort vilka detaljer det är som gör att de människorna känner det svårt att skicka sina barn till en sådan skola. Sedan bör vi också pröva om vi inte kan ändra på de detaljerna och rensa ut vissa för själva utbildningen egentligen ganska oväsentliga saker. Om man läser Bibeln så som texten lyder, så är ju inget av det som där står negativt för någon. Men det ställs heller inga krav på att vederbörande för all framtid skall omfatta vad där står skrivet. Han eller hon får naturligtvis med utgångspunkt i all övrig livserfarenhet och vad man lär i skolan sedan ta sin personliga ställning. Men det skadar inte att man från början får lära att så står det i Bibeln, så har man lärt under århundraden och årtusenden som gått; sedan får var och en ta personlig ställning till det. Jag skulle alltså som ett positivt bidrag vilja föreslå att en överläggning mellan de kristna skolorna och den vanliga skolan kommer till stånd och att man ser efter vilka detaljer det egentligen är som skiljer skolorna åt. Kan man sedan åstadkomma en kompromiss, så att skolan kan omfattas av alla. då har vi vunnit ett verkligt positivt resultat i svenskt skolväsende.
Herr talman! Det är inte svårt för mig att principiellt komma på samma linje som herr Henmark när det gäller hur vi bör angripa de problem som finns på detta område. Jag tror också att det fortfarande finns brister i ämnet religionskunskap, både i läroböckerna och i den metodik vi använder i klassrummen, och att vi bör försöka rätta till dem. Kanske är det heller inte så märkvärdigt att det finns sådana brister, eftersom det är ett så pass svårt område vi här rör oss på. Jag kan nämna för herr Henmark att en av de böcker som jag tror har varit föremål för debatt här i kammaren sedermera har avförts från listan därför att den uppfattades som fientlig mot kristendomen. Den intog alltså inte en rent objektivt redogörande inställning till kristendomsämnet, utan inställningen kunde uppfattas som ett angrepp på tron, och därmed var den icke förenlig med läroplanen. Det gäller att kunna ge en redogörelse för t.ex. Bibelns innehåll. Däremot är det inte meningen att man genom tolkning av Bibeln skall, såsom herr Henmark här antydde, ifrågasätta vad som där står. Självfallet kommer man sedan, vid studiet av andra religioner, in på även andra uppfattningar, som icke har Bibeln som utgångspunkt. Även dem måste ju skolan redogöra för, om vi skall ha en objektiv religionskunskap. Jag tror dock inte att det därvidlag mellan oss föreligger så särskilt stora skillnader i uppfattning, utan det blir mera fråga om en praktisk bedömning av hur vi bäst skall klara situationen. Däremot tycker jag fortfarande att herr Nilsson i Agnäs angrep skolan på ett våldsamt och orättfärdigt sätt. För en stund sedan sade han att det var en ateistisk skola. Det går inte att kasta ur sig ett sådant påstående utan att det träffar de många lärare som verkligen gör sitt bästa för att skapa en objektiv religionskunskap. I sitt andra inlägg sade herr Nilsson i Agnäs att vi har en skola som är ungefär som öststaternas. Jag tycker inte att en sådan argumentationsteknik är värdig den svenska riksdagen. Vi har fattat de allra viktigaste besluten om den svenska skolan i stor enighet, och jag vill påstå att vi i detta land har en demokratisk skola, som visserligen inte är fulländad men som heller icke förtjänar angrepp av det slag som herr Nilsson i Agnäs ägnar sig åt. Den kompromiss vi har gjort när det gäller ämnet religionskunskap innebär att vi — detta tror jag de flesta kristna är beredda att erkänna — har gett ett mycket stort utrymme åt religionskunskapen, och genom den förlängda skolplikten i själva verket också utökad tid och ökat utrymme för undervisning om kristendomen. Detta är ett faktum som jag tror mycket ofta förbises av allmänheten, kanske på grund av inlägg av det slag som herr Nilsson i Agnäs här i dag har gjort. Herr Nilsson i Agnäs påstår att skolan har skapats av ateister. Det vill jag bemöta med att vår skola har skapats av den svenska riksdagen, genom enskilda riksdagsmäns arbete och i sista omgången genom voteringar i denna riksdag. Vad tjänar det till att med svepande formuleringar på detta sätt klassa ut ett i demokratisk ordning fattat beslut och ledamöter av denna riksdag tillhörande en viss åskådning? Jag känner inte till den exakta fördelningen, men jag vet i varje fall att herr Nilssons i Agnäs påstående inte håller inför en verklig granskning. Om sedan en enskild lärare skulle ha, som herr Nilsson i Agnäs återgav det, hatat en elev för att hon trodde på Gud, gör sig den läraren skyldig till ett allvarligt tjänstefel, vilket skall på sedvanligt sätt beivras; men detta kan självfallet inte användas som ett argument mot det system för den svenska utbildningen som vi har åstadkommit. Jag tror trots allt att de beslut som här fattats och som åberopats i dag har fattats efter moget övervägande och långvariga diskussioner. Det är väl då inte så märkvärdigt om jag — både av den principiella övertygelse som jag tidigare har redovisat och av hänsyn till att riksdagen klart har uttalat sin mening — tvekar att komma igen med en proposition i ämnet.

Herr talman! Jag märker hos utbildningsministern en medveten önskan att liksom tolka vissa ord som jag säger i en viss riktning och andra i en annan riktning När jag nämnde öststaterna, var det inte fråga om skolan som skola utan det gällde systemet med bara en skola. I hela den fria västvärlden finns möjlighet att starta enskilda skolor och där har man den principen erkänd. I öststaterna däremot finns ett skolmonopol med bara en enda skola där en enda tankegång får framföras. Jag vet, att herr statsrådet håller med mig om detta. I den västliga världen har man, som sagt, möjlighet att starta privata skolor och har därvidlag ett helt annat stöd än vi kan få i Sverige. Detta var vad jag menade när jag drog in öststaterna i sammanhanget. När det gäller öststaterna kan jag gärna säga att deras skola lyckats mycket bra när det gäller ordning och kunskaper. Vi kan inte nedvärdera den, och jag riktar ingen kritik mot skolorna i Östtyskland och Polen som jag sett dem på resor. Deras ungdomar är trevliga och snygga. Men de blir indoktrinerade precis på det sätt som staten vill, och det var detta jag tänkte på. Statsrådet talar om att vi har en demokratisk skola i Sverige. Ja, det är riktigt att den formellt är genomförd i demokratins namn. Men om man som en bakgrund till min interpellation tar upp systemet till granskning, är det då demokratiskt att skolsystemet slår på sådant sätt att det är omöjligt eller nästan omöjligt för dem att komma någonstans, som vill ha en skola vid sidan om med en särskild stil, särskild idé och särskild målsättning, en skola som samtidigt lämnar kunskaper, utbildning och fostran jämförliga med det som lämnas i den vanliga skolan? Jag menar att här brister det i demokrati. Med begreppet ateister menade jag inte något gruvligt i den meningen att de inte i och för sig skulle kunna vara bra, duktiga och dugliga människor. Men det är fråga om människor, vilka helt lagt av Bibelns syn och målsättningar då det gäller kristen tro. Detta framkommer särskilt då det gäller undervisningen i religionskunskap. En del av dem, som varit med om att forma skolan, har målmedvetet velat misstänkliggöra kristen tro. Jag nämnde förra gången namnet på en av dem, Stellan Arvidson. Jag vet att han står för sina åsikter och att han inte skäms om jag säger hans namn. Trots att så många andra hade en annan uppfattning har sådana män som han enligt min mening lyckats sätta outplånliga spår. Det är helt enkelt så. Att jag sedan påstår att en del lärare är ateister, har inget med saken att göra. Det är inte lärarna det gäller; det gäller systemet och hur detta slår i praktiken. Det gäller att kristendomen kommer i bakgrunden och får spela en underordnad roll. I vissa fall kommer den rent av att uppfattas som mindervärdig Ett enskilt fall är relaterat på s. 25 i dagens nummer av Dagens Nyheter. Jag tar inte ställning till om det är sant eller inte sant, men jag tror att det är riktigt att det finns sådana fall. Jag sade också, att jag tror att det är få fall. Det är riktigt att man röstade för en skola i demokratisk ordning, men man måste ställa sig frågan hur det sedan kunde slå så att 70 procent av föräldrarna i vårt samhälle kan säga att de gärna vill ha en religiöst präglad undervisning. De säger det därför att de inte tycker att religiositet och kristendom präglar den nuvarande undervisningen. Om de fått en sådan uppfattning, är det motsatsen till kristendomen som präglar undervisningen, nämligen ateism, Kristendomens motsats är ateismen. Jag står för detta och tar ingenting tillbaka.
Herr talman! Det var välgörande att få bevittna utbildningsministerns generositet i bedömningen av de tankar jag framförde. För ungefär ett år sedan gick jag systematiskt igenom alla de läroböcker som då fanns fastställda. Jag hade gjort samma arbete ungefär ett år tidigare. Nu var en bok försvunnen. Om detta skedde genom högsta skolledningens försorg är jag mycket tacksam för detta Då jag nu gick igenom böckerna, fann jag att ett betydligt större antal behövde en korrektion. Jag kan nu inte säga den exakta siffran, men jag tror att det rörde sig om ett 60-tal böcker från grundskolan och upp till gymnasiet. Alla dessa fanns med som tillåtna läroböcker i olika årskurser. De allra flesta var utomordentligt fint utformade från den synpunkt vi nu behandlar — jag kan inte bedöma deras värde från pedagogisk synpunkt. Jag kom fram till att i ungefär 25 procent av böckerna fanns det uttryck som ur min synpunkt sett var stötande. I en bok står det exempelvis att berättelserna om patriarkerna är sagor eller sägner. Det ger en värdering åt vad som står i Bibeln, och det tycker jag är onödigt. Den läroboken blir inte ett dugg sämre om den satsen försvinner. Om undren står det att ingen nutida naturvetare kan tro på någonting sådant. Det är också en värdering av vad som står i Bibeln, och inte heller den boken skulle bli ett dugg sämre om den värderingen togs bort och man bara talade om att det står så i Bibeln. Vi vet att lärarna har suveränitet att bedöma vad som skall läras ut. För min del anser jag att sådana här uttryck icke borde behöva förekomma i läroböckerna. Hur bra en lärobok än är i övrigt blir den inte sämre av att sådana här värderande uttryck försvinner.

Sveriges Radios regionala indelning överensstämmer inte helt med TV-sändarnas täckningsområden. De regionala TV-sändningar som för närvarande pågår försöksvis täcker därför inte helt berörda regioner. Sveriges Radio har beaktat detta problem genom att låta de redaktionella bevakningsområdena överlappa varandra. Sålunda skall både Örebrooch Norrköpingsregionen redaktionellt bevaka Södermanlands län. Resultatet och erfarenheterna av de närmaste årens försöksverksamhet bör enligt min mening avvaktas innan eventuella åtgärder vidtas i den av interpellanten antydda riktningen. I sammanhanget vill jag också peka på det arbete som pågår inom 1969 års radioutredning.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för det kortfattade svaret på min interpellation. Uppfatta det inte som någon kritik, men jag hade heller inte väntat mig något annat. Jag skall också vara kortfattad, men vill ändå lägga en del principiella och praktiska synpunkter på de problem som jag har tagit upp i min interpellation. Exemplet i interpellationen, som var hämtat från Sörmland och framför allt från västra Sörmland där jag verkligen känner till förhållandena eftersom jag bor där, är bara ett av många exempel som hade kunnat anföras i det här sammanhanget. Jag skulle t.ex. ha kunnat citera fackliga centralorganisationens sydöstra distrikt som i en skrivelse till radioutredningens ordförande har påtalat vissa problem i Kalmar län, alltså det område som ligger mellan Norrköpings och Växjösändarna. Jag skulle ha kunnat påtala problemen i Strängnäs, där man är hänvisad till bevakningen från Örebroredaktionen och där man bara har möjlighet att se TV 2 från sändaren i Nacka. Att man nu bygger ut försöksverksamheten och sänder program och bevakar ett område från en redaktion som inte har sändningsmöjligheter på det området har naturligtvis i rätt stor utsträckning upprört TV-konsumenterna i de här områdena. Jag har full förståelse för det. Orsaken till den upprördheten kan vi kanske i någon mån söka i att — som jag också har nämnt i min interpellation — regionalradion har varit i verksamhet under några år. Den regionala radion har fungerat bra. Man har den vägen kunnat ge lokala nyheter över vissa områden. Den har i varje fall fungerat alldeles utomordentligt där de regionala redaktionerna har haft bevakningen över ett och samma län. Då har man fått lokala nyheter från hela länet. Det har varit mycket god service. TV kan alldeles säkert bli lika bra, men det fordras att vi då verkligen har det som målsättning i det fortsatta arbetet. Önskemålet för framtiden måste — som jag ser det och som jag är säker på att politiker över huvud taget och samhällsarbetare ser det — vara att hålla samman länen. Det kommer kanske inte att finnas ekonomiska resurser att ha en regional redaktion och en sändare för varje län, men man bör i varje fall inte dela på länen. Om man har en redaktion som bevakar hela länet bör man kunna ge god upplysning. Man kan få en god nyhetsförmedling via de regionala programmen för det län som man lever och verkar i. För att gå tillbaka till exemplet som jag har nämnt i interpellationen så säger statsrådet mycket riktigt att Sveriges Radio på grund av för få sändare har lappat över Södermanland med Örebrooch Norrköpingssändarna. Det är riktigt. Det har jag också påpekat i min interpellation. Då har man valt att låta Nyköpingsområdet bevakas av Norrköping. Det är i och för sig en bra lösning. Där har man sändare och där har man möjligheter att bevaka det området. Men sedan har man valt att låta Örebroredaktionen bevaka den övriga delen av Södermanland. Och i Örebro har man i varje fall inga som helst möjligheter att sända programmen till Katrineholmsoch Vingåkersområdet, och det är just det som upprör TV-konsumenterna inom det området. Enligt vad Sveriges Radios distriktschef i Norrköping, Bertil Norlander, säger har man ett alldeles för stort bevakningsområde för att i någon större utsträckning kunna låna program från Örebro så att man kan hjälpa Örebro att sända på de här områdena. I fortsättningen får man alltså i de här Sörmlandsområdena i sina TV-apparater se program från Östergötland, Gotland och Småland. Det kan man naturligtvis stå ut med. Det tvivlar jag inte på att man kommer s ha bevakning över ett att göra, men jag tycker det är fel att man låt: område när man inte har några som helst praktiska möjligheter att sända det här programmet till det området. Det kan bl.a. ge till resultat vissa risker för felinvesteringar. De TV-konsumenter som hör talas om den här försöksverksamheten blir givetvis nyfikna på den och fi er skaffa TV-antenner som skall göra det möjligt att ta in den sändare som beva deras område. Det visar sig emellertid vara omöjligt. Det finns exempel på att man har lagt ut 300-400 kronor för antennutrustning som ändå har visat sig helt oduglig. Jag tycker det är renhårigare att säga ifrån att det här området klarar vi inte. Jag kan också ha full förståelse för att statsrådet i slutet av sitt svar säger att han vill avvakta resultat och erfarenheter av den försöksverksamhet vi har innan han föreslår några genomgripande omändringar. Det är en fullt naturlig inställning. Jag syftar med min interpellation inte till att vi omedelbart skall få en fullständig utbyggnad av sändarverksamheten och av redaktionerna över hela landet. Jag är väl medveten om att vi helt enkelt inte har ekonomiska resurser till det. Men jag tycker att det då är riktigare att säga ifrån att vi inte har dessa resurser. Det är riktigare att tala om att vissa områden inte kan få bevakning i nuvarande läge. Då kan man åtminstone avvärja felinvesteringar av privatpersoner i det sammanhang som jag tidigare nämnde. Låt mig till slut, herr talman, få ställa en följdfråga, eftersom statsrådet hänvisar till den sittande radioutredningen. Har statsrådet någon uppfattning om hur länge det kommer att dröja innan radioutredningen kan lägga fram sitt betänkande?
Herr talman! Jag räknar med att radioutredningen kommer att lägga fram sitt förslag under första halvåret 1973. Det rör sig alltså om ett mycket långt framskridet utredningsarbete. Jag vill i övrigt säga att Sveriges Radio har de problem som herr Sundkvist här tagit upp under mycket noggrann uppsikt. Man kommer bl.a. att pröva möjligheten att ytterligare förstärka bevakningen från Norrköping, och jag tror för min del att läget kommer att väsentligt förbättras sedan det nya radiohuset i Norrköping blivit färdigställt. Nr 130 Mot att i dagens läge installera särskilda sändare för att avhjälpa Måndagen den problemet talar emellertid både frekvenstekniska och ekonomiska skäl. 4 december 1972 Vi måste ju med hänsyn till de ekonomiska avvägningarna i första handse —L — — — till:att vi får en fullständig täckning av TV-2:s rikssändningar, Det gäller, Om intättande:av en ekonomiskt mycket betungande men av rättviseskäl nödvändig sm Nordens kul satsning på glesbygderna i Norrland. Jämfört med dessa landsändar är turarkiv Mellansverige relativt väl tillgodosett, och därför får detta tyvärr bli en Jag noterade med tillfredsställelse att det som herr Sundkvist var ute efter var ett klarläggande av vilka områden som kan komma att drabbas, och det tycker jag är en rimlig begäran. I övrigt, herr talman, behöver jag icke tillägga något. Verksamheten kommer att utvärderas, och därefter blir det dags för ett mera slutgiltigt fastläggande av organisationen.
Herr talman! Jag tackar för upplysningen beträffande radioutredningens arbete. I övrigt är det bara att konstatera att statsrådet och jag är helt överens. Också jag anser att utbyggnaden av TV 2-nätet inom de områden som nu inte har TV 2 bör gå före när det gäller prioriteringar i dessa fall. Men vi är som sagt helt överens om att man bör göra klart för människorna att denna försöksverksamhet inte gäller alla. Då skall man inte heller gå ut och försöka göra gällande att så är fallet. Vi kan vara ense om att man bör försöka få till stånd en rättelse i detta avseende.

Rådets presidium överlämnade framställningen, sedan den behandlats i rådets kulturutskott, till regeringarna i de nordiska länderna med hemställan om att den måtte tas under beaktande av det koordinationsorgan för nordiskt samarbete om vetenskaplig information och dokumentation som då höll på att inrättas. Frågan om Nordens kulturarkiv har sedermera tagits upp i detta koordinationsorgan, NORDDOK. NORDDOK har därvid konstaterat att syftet med förslaget är positivt men att det med tillgängliga tekniska och ekonomiska resurser inte är möjligt att genomföra det i dag.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Det är emellertid väldigt svårt att av svaret utläsa utbildningsministerns och därmed den svenska regeringens uppfattning om möjligheterna att inrätta ett Nordens kulturarkiv och likaså om regeringen utifrån denna för mig helt okända uppfattning har för avsikt att vidta några åtgärder. Det enda jag inte visste förut och inte har redovisat i min interpellation återfinner man i de sista raderna i svaret, som beskriver läget i dag: det är inte möjligt att med tillgängliga tekniska och ekonomiska resurser inrätta ett sådant arkiv i dag. Nu är inte heller de raderna särskilt upplysande. Orden ”tillgängliga tekniska resurser” skall väl knappast tolkas så att den tekniska utvecklingen ännu inte nått så långt att ett sådant informationscentrum vore möjligt att upprätta. Däremot kan naturligtvis de ekonomiska resurserna vara alltför knappa. Men härvidlag måste nyttan av ett sådant informationscentrum, som ju har en vidare syftning än vad det föreslagna namnet antyder, vägas mot kostnaderna. Att fördelarna skulle vara stora är obestridligt. Det visas t.ex. av att ca 70 procent av en vetenskapsmans tid går till litteraturstudier och faktainsamlande, vilket måste vara ett slöseri med resurser och dessutom ofta innebär dubbelarbete. Bakgrunden till att apotekare Sven E. Lindblad, som är förslagsställaren, vände sig till Nordiska rådet var just att den otvivelaktiga fördel som det skulle innebära att ha en sådan informationscentral ändå skulle medföra så stora kostnader att det vore lämpligt att flera länder gemensamt bar dem. Ett projekt av denna natur tar decennier att genomföra. Det är därför nödvändigt att snarast påbörja uppbyggnaden av det. Takten får angeläget att efterhöra utbildningsministerns uppfattning i frågan och att fråga om regeringen på något sätt försökt främja saken. Kanske utbildningsministern nu skulle vilja utveckla de sista raderna i sitt svar och meddela kammaren om regeringen avser att verka för att det i takt med tillgängliga resurser kan upprättas ett sådant arkiv eller om frågan skall anses ha fallit.
Herr talman! Som framgår av svaret har frågan överförts till det kompetenta organet, NORDDOK. Dess bedömning är att det inte nu är möjligt att genomföra förslaget. Regeringen har inte någon annan uppfattning än den bedömning som är gjord av experterna på området. Men jag vill naturligtvis inte i dag avskriva ärendet för all framtid. I princip har man alltså ansett att det är en vettig idé, men den kan inte för närvarande prioriteras. Det är det svar jag kan ge fru Mogård. Att avskriva förslaget helt tror jag vore en mycket oklok åtgärd, eftersom det ändå har fått en principiell tillstyrkan från olika instanser. Därför måste tyvärr också svaret bli kortfattat. I och för sig har jag inte anspråk på att det skall tillfredställa fru Mogård.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig när jag avser att tillsätta den utredning rörande frågan om eventuell förlängning av ostkustbanan som begärdes av 1971 års riksdag. Kungl. Maj:t har den 17 november i år uppdragit åt SJ att översiktligt klarlägga kostnaderna för och tänkbara tekniska lösningar vid olika alternativ till utbyggnad av en järnvägslinje mellan Härnösand/Kramfors och Umeå samt att utföra för bedömning härav erforderliga trafikprognoser och lönsamhetsberäkningar.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

Eftersom ingenting hänt framställde jag min interpellation till kommunikationsministern på höstsessionens första dag, dvs. den 17 oktober. Jag kan bara gissa — kanske på goda grunder — att det var en välkommen påminnelse till statsrådet Norling. Men det behagade honom inte att lämna sitt besked i riksdagen först, utan han valde att tillkännage svaret vid återinvigningen av Norrlands nations hus i Uppsala den 20 november. Tyvärr hade jag inte tillfälle att närvara och tacka för svaret på min interpellation där. Jag får göra det här i dag i stället. Det har alltså tagit mer än ett år att igångsätta en utredning om vilken riksdagen anfört att den borde göras skyndsamt. SJ har fått utredningsuppdraget, och direktiven överensstämmer till cirka 75 procent med dem riksdagen beslutat. De är rätt knapphändiga, av svaret att döma. För det framgår inte om statsrådet med ”olika alternativ” även avser andra lösningar än ostkustbanans förlängning. Kommer t.ex. en eventuell ändring av norra stambanans sträckning att prövas? I trafikutskottets betänkande nr 14 år 1971, på vilket riksdagen grundade sitt beslut, gavs uttryck för den meningen att även andra åtgärder kunde prövas. — Det är ganska naturligt att tyngdpunkten i utredningsarbetet faller inom SJ:s ram, men i direktiven, enligt utskottet, skulle även regionaloch samhällsekonomiska aspekter beaktas, likaså behovet av möjligheter till skilda transportalternativ — och i dem skulle inkluderas även sjötransporter. Och SJ som utredare är härvidlag part i målet! Det är också väl känt för riksdagens ledamöter att SJ, i praktiskt taget varje remissvar som företaget avgivit angående utbyggnad av sin verksamhet, i de sedvanliga avslagsyrkandena framhållit sina begränsade resurser för projektering. Och någon förstärkning har SJ aldrig begärt. Företaget anser sig ha kapacitet endast för projekt som SJ självt bedömer som angelägna. Om SJ med eller mot sin vilja åläggs andra utredningsuppdrag förutsätter SJ att särskild ersättning utgår härför. Man kan ha förståelse för en sådan hållning, och statsrådet bör ha räknat med den i samband med överlämnandet av uppdraget till SJ. Den här utredningen torde bli rätt omfattande enbart vad beträffar järnvägsalternativen även om den till en början blir översiktlig. Man kan inte komma ifrån att den redan befintliga delen av ostkustbanan är i behov av en upprustning även om den frågan inte kopplats samman med frågan om en förlängning. Herr talman! Kommunikationsministern har enligt vad jag här framhållit lämnat en del frågor obesvarade och jag ber därför att få sammanfatta dem enligt följande. 1. Kommer SJ att tilldelas erforderliga personella och ekonomiska resurser för att kunna fullfölja utredningsuppdraget? 2. Kan man anta att direktiven även innefattar frågan om upprustning av nuvarande sträckning av ostkustbanan respektive utredning om en förbättring av norra stambanan? 3. Har någon tidsgräns utsatts för utredningen? Den bör enligt min mening rimligen vara färdig senast i samband med trafikplaneringsutredningens slutförande, dvs. i slutet av år 1974. 4. Hur har statsrådet tänkt sig bedömningen av de regionalpolitiska och samhällsekonomiska aspekterna liksom frågorna om skilda transportalternativ, där sjöfarten ingår som en integrerande del? Herr kommunikationsministern NORLIN Herr talman! Herr Sellgren är inte nöjd med svaret på interpellationen, och det må väl vara hänt. Han visar dessutom en viss irritation, som kanske trots allt är ganska onödig. Jag skall inte göra ens ett försök att börja någon trafikpolitisk debatt med herr Sellgren när vi nu skall behandla en interpellation. Vi har bara för några dagar sedan haft en trafikpolitisk debatt i kammaren, och jag tycker kanske att det är lämpligast att vi i dag håller oss till interpellationen. Vad är det då som herr Sellgren är irriterad över? Ja, det är en hel del men kanske mest att det går så långsamt innan riksdagens beslut expedieras. Det tar vanligen, herr Sellgren, längre tid att tillgodose önskemål än att framställa dem. Att vi inte genast kastade ut ett uppdrag kan ju bero på att vi övervägde den lämpliga formen för uppdraget, den lämpliga instansen för att ta hand om uppdraget osv. Och detta har tagit en viss tid. Vid bedömningen fanns också med i bilden, vilket herr Sellgren inte talade någonting om, att denna fråga helt nyligen har behandlats i kammaren. Det var bara ett år sedan — nu är det för all del snart två år sedan — som motioner i samma ärende väcktes i kammaren. Det är alldeles klart att regeringen, i första hand jag, vid bedömningen av motionsförslag som har avvisats av en tidigare riksdag har en alldeles speciell anledning att se på hur man skall tackla en sådan fråga när den förs fram igen. Även herr Sellgren bör vara medveten om att det är ett omfattande och mycket kostnadskrävande investeringsprojekt som man vill ha utrett. Därför är det viktigt att det också ingående övervägs. Vi vet alla hur stort trafiksvagt järnvägsnät vi redan i dagens läge har och vilka svårigheter vi har att i önskvärd utsträckning utnyttja det järnvägsnät som finns. Som herr Sellgren vet är det inte så lätt med järnvägar. Vi vill satsa på järnvägarna, vi vill föra över tungt gods till järnvägarna — så långt kan vi vara överens, men när det sedan gäller medlen för att föra över transporterna till järnvägen svalnar lätt den politiska entusiasmen; det fick vi klart för oss häromdagen i den debatt som då fördes om trafikpolitiken. Det här var något om tidsschemat för utredningens tillsättande. Allt som jag har sagt visar med vilken omsorg vi måste överväga frågan om ostkustbanan, så att vi hamnar rätt i själva sakfrågan. Ytterligare järnvägar som till äventyrs inte heller bär sig kan ju på sina håll framtvinga ökade krav på åtgärder av det slag som herr Sellgren och hans meningsfränder egentligen inte vill vara med om; jag tänker alltså på regleringar, fordonsskatter och mycket annat. Som resultat av mina överväganden har jag nu kommit fram till att uppdraget bör läggas ut till statens järnvägar, som har de bästa förutsättningarna att klarlägga de trafikekonomiska och trafiktekniska problemen. De regionalpolitiska aspekter som utskottet också talar om är inte något som kan anges i ekonomiskt exakta termer och som SJ kan klara av. Det är mera en fråga om värderingar, som lämpligen departementet får väga in när statens järnvägar har gjort sitt i det här sammanhanget. Herr Sellgren tyckte att svaret på interpellationen när det gällde uppdraget till SJ, som han uttryckte det, inte var bra längre än till upp emot 75 procent. Det fattades alltså en del ting. Vi har nöjt oss med att läsa vad utskottet hemställer att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna. Det står att under åberopande av det anförda hemställer utskottet att riksdagen — och så talar man om motionernas nummer — som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört beträffande utredning om förlängning av ostkustbanan m.m. Vad utskottet skriver innan det ger Kungl. Maj:t sin mening till känna är ju en sak för sig. Frågan är vad man sedan ger Kungl. Maj:t i uppdrag att utreda. Vi har alltså, såvitt jag förstår, helt följt utskottets skrivning i den delen, och dess önskemål bör väl vara till 100 procent genomfört i det avseendet. Jag vill direkt svara, i den mån jag inte har gjort det, på de frågor som herr Sellgren ställer. Kommer SJ att tillföras personella och ekonomiska resurser för detta arbete? Jag utgår som vanligt ifrån att SJ, om man känner på sig att man inte klarar det här inom ramen för sina vanliga resurser, talar om det för departementet. Svaret på den andra frågan låg i vad jag nyss sade om den nuvarande ostkustbanans framtid och om norra stambanan. Vi har alltså gjort som utskottet har sagt: vi har tillsatt en utredning om förlängning av ostkustbanan. S Tidsgränsen för utredningen frågar också herr Sellgren om. Vi har inte satt någon tidsgräns, eftersom vi utgår ifrån att statens järnvägar skall få tillfälle — jag hoppas att det ligger också i herr Sellgrens intresse — att göra ett seriöst arbete, så att man inte hastar över det här på något sätt som kan förmena oss möjligheten att få ett riktigt utredningsmaterial. Frågan om bedömningen av de regionalpolitiska och samhällsekonomiska målsättningarna har jag också svarat på nyss, när jag sade att något sådant skall vi inte kräva av SJ. SJ skall göra de ekonomiska och tekniska beräkningarna. De regionalpolitiska och samhällsekonomiska värderingarna får vi ta ställning till när SJ har återkommit.

Herr talman! Låt mig bara med ett par ord beröra det meningsutbyte som förekom mellan kommunikationsministern och herr Sellgren beträffande omfattningen av det uppdrag SJ fått. Kommunikationsministern menade att riksdagens begäran därigenom var fullgjord ungefär till 100 procent, herr Sellgren att det var till cirka 75 procent. Jag vill då mena att det nog stannar vid ungefär 50 procent, om man ser på det beslut som riksdagen har fattat. Statsrådet säger att uppdraget till SJ nu gäller bara förlängningen av ostkustbanan. Jag vill påpeka att i betänkandet nr 14 år 1971, som både kommunikationsministern och herr Sellgren har nämnt tidigare, tas upp i varje fall två olika huvudskisser till lösning av dessa frågor om vissa järnvägslinjers utformning i Norrland. Det gäller dels förlängningen av ostkustbanan, dels — som utskottet sedan har formulerat det — ”andra åtgärder beträffande järnvägslinjerna i Norrland”.

Låt mig bara påpeka i sakfrågan — vi skall väl i och för sig inte ta upp den — att de fyra länsstyrelserna just hade strukit under påpekandena i motionen 971 när det gällde att som ett alternativ undersöka om huruvida man i stället skulle rusta upp stambanan. När man resonerar som kommunikationsministern gjorde, vilket jag kan instämma i, nämligen att man måste överväga ostkustbanans hantering så att man hamnar rätt om och när man gör någon form av utbyggnad, så menar jag att det finns allt skäl att då också behandla alternativet med en upprustning av stambanan samtidigt och inte ta den ena frågan före och den andra efter. Därför måste jag, herr talman, beklaga att, som jag fattat, SJ nu inte har fått det här uppdraget att också utreda frågorna beträffande stambanan. Jag skulle vilja rikta en vädjan till statsrådet att ompröva detta och ge eventuella tilläggsdirektiv.

Herr talman! Man kan ju tolka varandra olika beroende på vart man vill komma. Kommunikationsministern tyckte att jag lät förfärligt missnöjd, att jag var irriterad och att detta var rätt onödigt. Nej, jag var i varje fall inte irriterad, men kanske man kan beteckna min inställning som något otålig. Då kanske våra uppfattningar ligger varandra något närmare. Vi är tydligen eniga om att järnvägen inte har spelat ut sin roll när det gäller trafiken på Norrland. För detta talar dels den trafikpolitiska utredning som statsrådet har tillsatt, dels den utredning som statsrådet nu har uppdragit åt SJ att fullgöra efter riksdagens beslut. Jag vill rätta statsrådet på en punkt. Han talar om att när man visar en sådan omsorg om ostkustbanan vill vi gärna vara med, men när man talar om sättet att genomföra åtgärderna är inte jag som representant för folkpartiet och mina meningsfränder med, eftersom vi inte vill vara med om regleringar — statsrådet använde det ordet. Vi är inte ovilliga att vara med att skapa förutsättningar för järnvägen att utveckla sig inom transportnäringen — det gav jag uttryck för senast förra veckan i ett inlägg där jag liksom i dag refererade till en motion som jag hade väckt år 1970. Det är ju inte heller, som statsrådet sade, meningen att vi här skall ha någon ny trafikpolitisk debatt. När det gäller svaren på frågorna tar jag det besked som gäller de regionalpolitiska bedömningarna först och säger att vi är eniga om att detta kan naturligtvis inte SJ ta med i utredningsuppdraget, utan jag får förutsätta att när SJ genomfört sitt arbete kommer de regionalpolitiska och samhällsekonomiska bedömningarna in i bilden. Och då är det rätt angeläget att SJ, eftersom SJ enligt min mening har fått ett begränsat uppdrag i förhållande till vad riksdagen beslöt, inte drar för långt ut på tiden med sitt utredningsarbete. Eftersom SJ tidigare gång på gång, i varje fall i sina skrivningar och remissyttranden, har sagt att SJ inte har personella resurser för utredningar som SJ självt inte bedömer som angelägna, måste man redan från början se över personalbehovet och de ekonomiska resurserna. Jag hoppas att SJ tar upp det här uppdraget mycket snabbt, inventerar sina resurser och omedelbart återkommer till departementet med en redogörelse för vilka förstärkningar SJ eventuellt behöver personellt och ekonomiskt. Det är ett seriöst arbete — ja, och då tar det tid. Men eftersom det är ett begränsat uppdrag borde det inte få ta hur lång tid som helst. Statsrådet bedömde det som ett uppdrag som till 100 procent motsvarar vad riksdagen beslöt och hänvisade till utskottets hemställan.

En sådan utredning bör enligt utskottets uppfattning i första hand ta sikte på att i stora drag klarlägga kostnaderna för och tänkbara tekniska lösningar vid olika utbyggnadsalternativ samt att utföra för bedömningen härav erforderliga trafikprognoser och lönsamhetsberäkningar. Såsom länsstyrelserna framhållit måste också i utredningsarbetet regionaloch samhällsekonomiska aspekter beaktas liksom behovet av möjligheter till skilda transportalternativ inkluderande i förekommande fall även sjötransporter. Utredningsarbetet bör igångsättas snarast.” Jag uppfattar riksdagens beslut så att när riksdagen biföll trafikutskottets hemställan att ge till känna ”vad utskottet anfört beträffande utredning om förlängning av ostkustbanan m.m.”, så syftade man i huvudsak på den del av utskottets betänkande som jag läste upp. Jag vill erinra om att när riksdagens majoritet i fjol fattade beslut i fråga om trafikpolitiken och majoriteten därvid ansåg att det var tillräckligt att ge trafikpolitiska delegationen ett utökat mandat, så hänvisade man oc hemställan till vad utskottet sagt. Då trafikpolitiska delegationen lade upp sin verksamhet utgick den just från de sidor i trafikutskottets betänkande där utskottet uttalat sig om trafikpolitiska delegationens arbete. Jag bedömer det som en parallell i det här fallet att hemställan är återförsäkrad i vad utskottet har sagt, och under sådana förhållanden har alltså utredningsuppdraget inte getts i full överensstämmelse med riksdagens beslut i fjol. Men fördenskull, vill jag tillägga, är jag inte missnöjd jag är tills vidare belåten med vad som görs. Det är bra att något görs, och jag bedömer detta som ett steg framåt. Vad jag nu har framhållit är inte i första hand ett klander utan snarare ett svar på vad kommunikationsministern sade om hur man uppfattat riksdagens beslut.

Herr talman! Jag vet egentligen inte riktigt vart herr Sellgren och herr Winberg avser att komma och vad det är som skall utredas. Nu tog herr Sellgren också in sjöfarten. Men jag trodde att det stod helt klart, att om vi skall ha några möjligheter att komma någon vart i det arbete det här gäller, så måste vi först få fram ett tekniskt material som rör järnvägsdelen. Det materialet får vi så småningom. Men om vi lägger för mycket på SJ, som i detta fall skall göra grovjobbet, så är risken stor att det inte blir någonting av det hela. I regeringen har vi sagt oss, att om vi låter SJ ta denna del och undersöker den, så skall regeringen — vilket jag framhöll i mitt förra inlägg — göra en regionalpolitisk bedömning av de sakerna. Och då om inte förr kommer sjöfartsfrågorna in i bilden. Det ligger i hela begreppet regionalpolitik att man skall försöka väva samman och få fram vilka gemensamma resurser vi har och hur de skall utnyttjas i det regionalpolitiska arbetet. Vi kan ju inte gärna ha två trafikpolitiska utredningar. Vi har ju redan tillsatt en stor utredning, i vilken herr Sellgren själv ingår som ledamot. Det kan väl inte vara meningen att ha två jämsides arbetande utredningar, som sysslar med i princip nära nog samma saker. Nu uttryckte sig herr Sellgren inte på det sättet, men man blir ändå litet mörkrädd när man hör vilka bristfälliga direktiv den tillsatta utredningen har fått och att den skulle påläggas många fler uppgifter. Jag tycker inte man kan säga att utredningens direktiv är bristfälliga; den skall behandla ett specifikt ämne och utreda en sak som det har motionerats om i riksdagen. Det får utredningen också möjligheter att göra med de direktiv som statens järnvägar har fått. Sedan får vi bedöma utredningens arbete, när det blir färdigt. Dessutom vill jag säga både till herr Sellgren och herr Winberg att det är att slå in öppna dörrar att göra gällande att norra stambanan skulle vara okänd mark för SJ. Det är självklart att SJ i sin dagliga verksamhet när det gäller en järnvägslinje som funnits i omkring 70 år följer utvecklingen där liksom på alla andra järnvägslinjer vilka trafikeras dygnet runt. SJ behöver självfallet inget uppdrag från riksdagen för att tala om vilka bekymmer och eventuella glädjeämnen man har på den banan. Det framkommer ju som en naturlig del i statens järnvägars vardagliga arbete att bedöma konsekvenserna av den ena eller andra nya åtgärden för det järnvägsnät som redan är i gång. Att lägga till den saken som en ny uppgift tycker jag som sagt är att slå in öppna dörrar. Det är klart att SJ, när man där bedömer ostkustbanan och det uppdrag SJ nu har fått, måste se detta i belysning av det järnvägsnät vi nu har. Hur skulle det annars gå till? Man kan ju inte göra en utredning vid SJ som om man inte hade några järnvägar alls i Norrland, när man skall börja se på frågan om en eventuell förlängning av ostkustbanan. Sedan kan vi tvista om vad riksdagen har begärt hos Kungl. Maj:t rörande formerna för utredningen. Om var och en av oss läser upp ett stycke ur det utskottsbetänkande som det här gäller, så har vi snart läst hela betänkandet. Jag skall nu bara läsa två rader, som hittills inte har blivit upplästa. Därmed kanske jag förekommer någon av de andra talarna.

Herr talman! Först skulle jag vilja säga att det tydligen inte behövs så mycket för att herr statsrådet skall bli mörkrädd. Den som slår in öppna dörrar tror jag emellertid är herr statsrådet själv. Jag avslutade nämligen mitt anförande med att säga att det är bra vi har kommit i gång. Det väsentliga är att vi verkligen får i gång denna utredning. Vad gäller sjöfarten finns den medtagen i utskottsbetänkandet, och jag kunde därför inte underlåta att ta upp den. Meningen var väl inte att man i det här avseendet skulle ha med kravet på en hel trafikpolitisk utredning, utan det var fråga om vilka effekter på sjöfarten som olika utbyggnadsalternativ kunde ha eller vilka effekter en utveckling av sjöfarten kunde ha på järnvägstrafiken. Det är alldeles klart att SJ känner väl till norra stambanans både bekymmer och glädjeämnen. Jag+tror inte att SJ, när SJ bedömer norra stambanan, hittar några glädjeämnen. Den del av norra stambanan som svarar mot parallellsträckan från södra Ångermanland upp till Umeå är en besvärlig del. Om jag inte minns fel gäller för hela sträckan nedsatt hastighet; man kan alltså inte köra där med normal godstågshastighet. Dock har den normalt axeltryck, dvs. samma som huvudbanenätet i övrigt. Jag kan säga att jag i stort sett är nöjd med kommunikationsministerns svar och finner det vara väsentligt att utredningen har kommit i gång, även om den inte har fått den omfattning som trafikutskottet har förordat — vi skall inte här tvista om tolkningar. Statsrådet sade också att de två avslutande raderna i utskottets betänkande innebar ett förtroende.

Herr talman! Jag skall inte citera mera, men jag vill bara påpeka att det i klämmen står ”förlängning av ostkustbanan m.m.”. Som jag sade i mitt förra inlägg måste orden ”m.m.” rimligen gälla stambanan med hänsyn till vad som står tidigare i betänkandet och de motioner som fanns att behandla. Statsrådet sade att man inte kan lägga alltför mycket utredningsarbete på SJ. Jag uppfattade det så, att det delvis är därför man begränsar sig till ostkustbanan. Litet senare sade statsrådet att problemen på stambanan inte är okända för SJ, och det tycker jag i så fall talar för att SJ skulle kunna klara av att ta detta på en gång. Intressant och betydelsefullt är att man gör avvägningen mellan de olika alternativen i ett sammanhang, så att man får en riktig bedömning av frågan. Jag tycker också, herr talman, att det är bra att utredningen om OKB nu har tillsatts, men det hade varit bättre om den också hade kunnat gälla stambanan.
Herr talman! För att undvika ett missförstånd mellan herr Winberg och mig vill jag säga att jag angav att SJ väl känner till förhållandena på norra stambanan närmast därför att SJ såvitt jag förstår måste väga in dem vid sina bedömningar av eventuella nya stora investeringar i ett nytt järnvägsbygge. Det är inte länge sedan — bara halvtannat år sedan — som SJ meddelade Kungl. Maj:t hur det var ställt med kapaciteten hos järnvägarna upp emot Norrland. SJ har där angivit att kapaciteten på norra stambanan är ganska hög och att det är ganska täta tågförbindelser på vissa sträckor men att man bedömer det som realistiskt att kunna klara den trafik som man väntar sig under ganska många år framåt.

Detta måste ske för att vi skall kunna göra även den bedömningen när vi i framtiden skall tala om järnvägsnätets totala utformning.
Herr talman! Jag tycker att kommunikationsministerns senaste inlägg var utomordentligt värdefullt. Jag kan då tolka honom så att han förväntar sig att när SJ:s utredning om ostkustbanan är färdig, ligger däri också en bedömning av ostkustbanan i relation till stambanan.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag är beredd att genom en utökning av investeringsvolymen eller omdisponering medverka till att näringsoch regionalpolitiska synpunkter blir bättre tillgodosedda i Kristianstads län och att i konsekvens därmed vissa angivna objekt kan genomföras eller i varje fall påbörjas under flerårsplaneperioden 1973— 1977. Som herr Henmark nämner i sin interpellation pågår för närvarande den i vägkungörelsen föreskrivna revideringen av flerårsplanerna för vägbyggandet. De nya planerna, som kommer att omfatta femårsperioden 1973-1977, upprättas med utgångspunkt i de direktiv som Kungl. Maj:t i våras lämnat till vägverket. Dessa direktiv baseras bl.a. på de uttalanden som jag gjorde beträffande vägplaneringen i årets statsverksproposition och som sedermera godtogs av riksdagen. las av statens vägverk eller i fråga om de planer där vägverk och länsstyrelse inte är överens — av Kungl. Maj:t. Vägverket avser att fastställa de nya planerna omkring årsskiftet. Med hänsyn härtill finns det inte anledning för mig att nu göra några uttalanden om speciella vägprojekt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det var mycket kort. Svaret kan innebära ett löfte. Det står nämligen i svaret att planerna ännu inte är fastställda. Sålunda kan det tänkas att det finns ett utrymme för en ändring av de siffror som under ett förberedande skede angivits. Det kan också innebära likgiltighet för en sak. Flerårsplaner skall enligt gällande författningar uppgöras av vägverket. Det förberedande arbetet görs dock nere på länsplanet Vägverket ger direktiv och talar om de projekt verket önskar prioriterade ien plan. I förevarande fall har vägverket gett en planeringsram som i runt tal omfattar 125 miljoner. Detta gäller riksvägar — jag håller mig hela tiden till den del av planläggningen som gäller riksvägar. Där har vägverket som sagt gett en planeringsram för dessa fem år på 125,7 miljoner. Vidare har man givit anvisningar på vilka projekt som skall ingå i planen. Dessa projekt omfattar lika mycket eller något hundratusental kronor mer än den planeringsram som är given. De projekt, som man vill ha inbyggda i planen, är — om man bortser från ungefär 3 miljoner — helt knutna till två Europavägar, som går genom länets nordvästra hörn. Det är E 4 och E 6. Planeringsramen som vägverket har givit direktiv om omfattar alltså två projekt som ligger i länets ena hörn. Jag vill som bakgrund till dessa fakta ställa vad kommunikationsministern har anfört i årets statsverksproposition. Jag vill inte slå det i ansiktet på kommunikationsministern, utan tvärtom vill jag säga att uttalandet mottogs med stor tillfredsställelse.

”Han anser emellertid att det även på kortare sikt bör finnas möjlighet att i särskilda fall komplettera de rent trafikekonomiska utvärderingarna med samhällsekonomiskt betingade hänsyn till behovet av speciella regionalpolitiska åtgärder.

Det har kommunikationsministern själv initierat. Å andra sidan har i den planläggning som gäller fem år framåt investeringarna helt lagts på två Europavägar som går genom länets ena hörn.

”Detta inger länsstyrelsen allvarliga bekymmer och föranleder länsstyrelsen att i detta sammanhang framhålla att vägarna E4 och E6 utan att de undervärderas ur länets synpunkt dock i främsta rummet får anses vara vad länsstyrelsen vill kalla huvudriksvägar.

Den ena vägen går genom länets mest industrialiserade område. En bit av den vägen är så smal och har si liga vägkanter att man inte kan köra förbi varandra utan risk för trafikolyckor om det är dåligt väder.

De anvisningar som är givna står icke i överensstämmelse med de uttalanden som gjordes vid vårriksdagen. Det är därför som jag har velat aktualisera det här ärendet. Jag är för min del gammal soldat. Vi hade många instruktioner. Bl. a. stod det i en instruktion, som jag mycket väl kommer ihåg, att om jag som överordnad fick reda på att någon underordnad höll på att göra en sak som inte stod i överensstämmelse med utfärdade direktiv, så var jag skyldig att rätta till saken. I annat fall ansågs jag vara meddelaktig i det fel som möjligen komme att begås. Det är inte fråga om något brott här, men jag vill gärna bringa till statsrådets kännedom att så ligger det till om inte statsrådet redan tidigare har haft möjlighet att granska det här, men jag förmodar att det skulle vara en alltför stor arbetsbörda för ett statsråd att gå igenom alla de planer som utarbetas.

Herr talman! Herr Henmark och jag har egentligen inga delade meningar om vad som skall bli slutprodukten av det som riksdagen beslutade tidigare i år. Jag behöver inte upprepa något av de av mig gjorda uttalanden från behandlingen i kammaren vid det tillfället som herr Henmark läst upp. Det finns klara uttalanden från riksdagen om att det är en ny vägpolitik som vi har startat. Därom var också riksdagen enig i våras.

Denna regionalpolitik måste, om den över huvud taget skall vara värd namnet, bygga på kommunikationer och kommunikationsmöjligheter av en viss kvalitet, och i detta sammanhang kommer vägfrågorna in. Jag tänker inte — eftersom inte heller herr Henmark gjort det — i denna debatt gå in på de direktiv som har utfärdats för det flerårsplanearbete som herr Henmark beskrivit för Kristianstads län.

Som jag sagt i riksdagen i våras och kanske någon gång tidigare kan det dröja någon tid innan den nya politiken tränger igenom helt och fullt. Vi skall enligt denna satsa också på vägar ute i periferin, även om de inte har ett sådant trafikunderlag som vi tidigare har krävt när vi har bestämt var vi skall anslå medel till vägbyggen. Den nya vägpolitiken innebär nämligen att man skall satsa på vägar även exempelvis inom områden med mycket gles bebyggelse. Kommunsammanläggningar innebär att de Nr 130 sammanlagda små kommunerna ute i perferin i den nya storkommunen Måndagen den märker att de får mycket längre avstånd till kommunhuvudorten, och 4 december 1972 bara detta är ett skäl bland många för att man skall tänka på vägarna också inom sådana områden, även om trafikunderlaget där i sig kanske inte skulle motivera någon kraftigare satsning. Det finns många andra skäl som jag angav och som herr Henmark säkerligen också kommer ihåg från diskussionen i våras om denna förändrade syn på väginvesteringarna. Dessa tankar skall alltså nu tillämpas, och de har återgivits i de direktiv vilka gått ut som förberedelse till det flerårsplanearbete som herr Henmark nu beskriver för Kristianstads län. Det är nästan ordagrant detsamma som det som jag anförde från kammarens talarstol i våras. Jag kanske då begagnade ytterligare någon formulering som jag inte hade nu. Jag kan ännu en gång upprepa att jag här i kammaren i våras sade, att ett ökat utrymme skall beredas för regionalpolitiska hänsyn vid överväganden beträffande väginvesteringar. Jag konstaterade att man för att kunna medge ett sådant utrymme i investeringsramarna kanske får räkna med att vissa trafikstarka och ur andra synpunkter angelägna vägbyggnadsprojekt därmed kommer att få anstå något eller några år i förhållande till vad som ursprungligen angivits i vägverkets och länsmyndigheternas planer. Jag kan gott upprepa detta, eftersom vi naturligtvis skall se till att den nya vägpolitiken skall få ett genomslag i det praktiska livet. Det är väl det som herr Henmark är ute efter med sin interpellation. Herr Henmark frågar om jag har observerat vad som pågår. Ja, helt oinformerad är väl jag inte, men gå in i det pågående arbetet ute i länen och ute i vägdistrikten skall jag naturligtvis inte. Det får först bli en sammanvägning mellan vägverk och länsstyrelse, och herr Henmark känner till att om dessa parter blir överens, så fastställer man ju planen. Blir länsstyrelsen och vägverket inte överens, går ärendet till Kungl. Maj:t för skiljedom. Men jag vill tillägga en sak.

Då har beslutet, som det sagts här, inte trängt igenom, och då får vi se, herr Henmark, vilka åtgärder som i det ögonblicket får vidtas.

Herr talman! Tack för samstämmigheten i uppfattningen här! Statsrådet måste väl också se till att fördelningen sker efter de direktiv som regering och riksdag samfällt har givit. Det är genomförandet av det beslutet som jag delvis saknar, om planen fastställs i den form som den har i dag. Det är klart att man kan tänka sig att länsstyrelsen ginge tvärs emot vägverket. Det blev då regeringens sak att direkt bestämma. Jag tror att vi har en länsstyrelse i vårt län som vill försöka samarbeta med de centrala myndigheterna och med regeringen. Därför har den, såvitt jag vet, inte velat motsätta sig de synpunkter som vägverket har anfört. Av den anledningen förmodar jag att vägverket sålunda kommer att fastställa planen, ty länsstyrelsen har icke motsatt sig de anvisningar som vägverket givit. Å andra sidan har länsstyrelsen framhållit i samband med att den skickade upp sitt förslag till plan — som inte var någonting annat än helt enkelt en avskrift av vad vägverket självt hade sagt — att man beklagar att det inte blir medel till vägar som ur länets synpunkt kan anses vara viktigare. Jag förmodar att vägverket i enlighet med direktiven för sin verksamhet givetvis måste se på frågorna ur rikets synpunkt. Det åligger väl ett centralt ämbetsverk, och det är möjligt att ur rikets synpunkt bör de genomgående stora Europavägarna ha prioritet. Men nere på länsplanet har man väl rätt att se litet mer begränsat på frågorna. Länsstyrelsen måste tänka på länets näringsliv och på att en del av länet håller på att avfolkas. Om vi inte kan ge stöd i form av vägar och annan samhällsservice som ett område behöver, så kommer vi snart nog att få göra länet till stödområde och ge stöd på det sättet. Och det tror jag inte ur samhällets synpunkt är billigare. Jag tror att det vore bättre att man försökte hålla en landsdel uppe. Och det gör man genom att ge den normal service på olika områden. Det är ingenting som speciellt är kommunikationsministerns sak det gäller hela samhällslivet — men vägarna har en utslagsgivande betydelse.

Jag skulle vilja uttala den ivriga önskan och förhoppningen att de här synpunkterna blir beaktade i samband med att planerna nu skall börja fullföljas och verkställas.
Herr talman! Vi är i ett litet dilemma, herr Henmark, som ändå är en stor fråga så till vida att vi måste klargöra ansvarsfördelningen. Det är vägförvaltningen och länsstyrelsen i varje län som skall börja göra bedömningen av hur den här flerårsplanen skall se ut. I sinom tid träffas länsstyrelse och vägförvaltning och diskuterar de kommande fem årens vägbyggen i länet. Jag utgår ifrån som självklart att man då har länets sakkunskap på plats. Länsstyrelsen — numera med lekmannainflytande — och vägförvaltningen skall naturligtvis inte, med det kunnande på speciellt vägområdet som de besitter, vara främmande för vad det län de representerar kan anses ha för krav på sitt vägnät under en femårsperiod. Kan då dessa två instanser enas i bedömningen av vägbyggandet för fem år framåt, skall det mycket till för att Kungl. Maj:t skall gå in. För vad gör Kungl. Maj:t då? Jo, Kungl. Maj:t diskvalificerar ett samarbete mellan en lekmannastyrelse — länsstyrelsen — och statens representant i länet på vägområdet, nämligen vägförvaltningen. Jag kan aldrig tro att det skulle uppfattas som något annat än en direkt regeringsstyrning av de här frågorna. Om däremot någon av dessa — vägförvaltning och länsstyrelse — Nr 130 känner sig det minsta osäker på hur bedömningen gått till är förhållandet Måndagen den ett annat.

Därför menar jag att det är Kungl. Maj:ts skyldighet och dessutom rättighet att se till att givna direktiv för arbetet följs. Sker inte det — det sade jag i min förra replik — skall Kung. Maj:t tala om det. Men om vägförvaltning och länsstyrelse i övrigt är överens om planeringen av vägnätet kan inte regeringen, i detta fall kommunikationsministern, gå in och rätta till det. Är vi överens så långt, och det hoppas jag att vi är, skall vi kunna granska det arbete som nu kommer till oss, i en del fall med enighet och i en del fall med oenighet på länsplanet. I de fall då enighet har rått men man inte har följt direktiven får vi, herr Henmark, titta på det. I de fall då oenighet har uppstått föreställer jag mig att det har berott på att man har tolkat direktiven olika.

Herr talman! Det finns nog inte någon institution i vårt land som vi är mer beroende av när det gäller information och upplysning, underhållning och förströelse än Sveriges Radio och TV. För många av oss är radio och TV de allra viktigaste kulturförmedlarna. Därför måste deras programutbud vara rikt varierat och av hög kvalitet. Detta tillgodoses enligt min mening bäst genom konkurrens mellan olika producenter. Teknikens utveckling med vidgade möjligheter för radio och TV har förstärkt de principiella och praktiska invändningarna mot ett radiooch TV-monopol, något som också framhålles i folkpartiets partiprogram. Det nuvarande systemet innebär risker för ensidig nyhetsförmedling och opinionsbildning, i synnerhet i tider av yttre tryck. Ett system med konkurrerande radiooch TV-företag skulle vara en bättre garanti för en mer balanserad nyhetsinformation och en allsidig programpolitik. På radioområdet finns det utrymme för en mera långtgående etablering av både nationella och regionala företag, medan förhållandena på TV-sidan kräver en starkare begränsning av både antalet företag och kanaler. Förutsättningar för en fullständig etableringsfrihet saknas, såvitt jag begriper. Det motiverar dock inte Sveriges Radios monopolställning, som jag anser bör upphöra. Ett från Sveriges Radio helt fristående företag borde kunna startas för omhändertagande av TV 2. Det kan finansieras med licensmedel men också genom försäljning av reklamtid. Utvecklingen av kommunikationssatelliter, kasettoch kabel-TV och de nya tekniska framstegen i fråga om radiosändningar kan göra det omöjligt att undvika reklam i radio och TV. Men vid ett beslut om reklam i radio och TV måste mycket stor hänsyn tas till pressens ekonomiska läge. Om reklamsändningar skall tillåtas, måste en ovillkorlig förutsättning vara att annonsörerna inte får utöva något som helst inflytande över programmen och att reklam endast får förekomma mellan programmen eller i särskilda sammanhängande reklamjournaler. Nu har man alltså i en motion föreslagit att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning med uppgift att klarlägga hur en ökad frihet och konkurrens i etermedia skulle åstadkommas. Kulturutskottet har behandlat denna motion, som kommer från moderata samlingspartiet. Herr Enlund och jag, som avgivit en reservation, har emellertid fram hållit att det för närvarande pågår ett stort antal utredningar på radiooch TV-området. Jag nöjer mig med att peka på 1969 års radioutredning, den s.k. RUT 69. Innan något resultat föreligger från dessa utredningar är det inte nödvändigt med någon ny stor utredning. Det är möjligt att avvakta detta också med hänsyn till den nyligen genomförda omorganisationen beträffande nyhetsinformationen i radio och TV. Jag vill alltså, herr talman, i detta avseende yrka bifall till reservationen 1b. Förslaget om inrättande av programråd i Sveriges Radio, en fråga som vi i folkpartiet under flera år har drivit, avvisades redan 1966. Man hänvisade då till att kompetensgränserna mellan ett programråd och styrelsen för Sveriges Radio var oklara och menade, att styrelsen borde ha det odelade ansvaret för verksamheten. Kulturutskottet talar nu för en fri och öppen diskussion i programfrågorna, vilken skulle föras mellan Sveriges Radios ledning och medarbetare å ena och allmänheten å andra sidan — som det heter i betänkandet — ”i alla de fall då verkligt behov av en dylik diskussion uppkommer”. När man läser detta uttalande ställer man sig onekligen frågan: Vem avgör när behovet verkligen föreligger och vem är det som tar initiativ till en sådan diskussion? Det påtalas också att det skulle vara risker förenade med ett sådant programråd. Det skulle verka hindrande och försvårande på verksamhetens fria utövande. Jag tycker att det är ganska märkligt att utskottet i sitt betänkande påstår att ett programråd av den typ som vi har föreslagit skulle verka hindrande och försvårande på verksamhetens fria utövande. Den löpande verksamheten inom en institution som Sveriges Radio torde vara ganska oåtkomlig för de enskilda människorna. Allmänheten har såvitt jag förstår alltför begränsade möjligheter att påverka programmens sammansättning och utformning. Detta förhållande bottnar kanske inte främst i de vaga formuleringarna i avtalet mellan Sveriges Radio och staten utan beror snarare på att det saknas ett organ, som kan fungera som forum för både enskilda och sammanslutningar av olika slag och där synpunkter på och önskemål om den framtida programverksamheten kan framföras. Sveriges Radio borde med andra ord få en bredare och djupare förankring i befolkningen. Jag vill som exempel på detta nämna den s.k. Anebyaktionen, dvs. TV-aktionen som gick ut från Aneby i Småland och som innebar att mer än 7 200 hushåll under tredje kvartalet 1972 sade upp sin TV-licens i protest mot sex, våld och svordomar i TV-programmen. Det förhåller sig nog så att många människor uppfattar TV:s programpolitik som djupt kränkande för den personliga integriteten. I barnfamiljerna uppfattas ofta programmens innehåll av svordomar, våldsinslag och pornografiska inslag som direkt sabotage mot de normer efter vilka man försöker fostra barnen. Det hade därför varit lämpligt att tillsätta ett programråd av den typ som vi har föreslagit. I detta skulle förekomma representation från olika områden av samhället, såsom folkrörelser, religiös verksamhet och ungdomsverksamhet. Det skulle enligt radioutredningens förslag ha till uppgift att diskutera Sveriges Radios program. Det skulle i varje fall vara ett bra medel för att få en bredare och djupare förankring också hos befolkningen. Det var alltså 1960 års radioutredning som föreslog ett programråd. Det kan visserligen invändas, att radionämndens verksamhet tillgodoser de här önskemålen och att inrättandet av ännu ett organ som sysslar med programfrågor skulle innebära en onödig dubblering. Radionämndens verksamhet gäller uteslutande ställningstaganden till anmälningar om program som redan har sänts, och en sådan eftergranskning är motiverad under alla förhållanden. Det torde dock inte innebära några större svårigheter att åstadkomma en lämplig avgränsning mellan dessa båda organs uppgiftsoch ansvarsområden, och såvitt jag förstår skulle det heller inte innebära svårigheter i relation till Sveriges Radios styrelse. Det behövs alltså en mer öppen diskussion i programfrågorna än den som hittills förekommit. I denna diskussion bör Sveriges Radio inte bara vara mottagande part utan också ha att argumentera för sin programsättning. En möjlighet att ordna detta vore att inrätta ett programråd sammansatt av representanter för olika områden av samhällslivet. Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall också till reservationen 2. Reservationen 4, vilken jag också yrkar bifall till, kommer att behandlas närmare av herr Stålhammar, och jag hänvisar till hans yttrande i detta avseende. Slutligen, herr talman, har herr Enlund och jag ett särskilt yttrande fogat till kulturutskottets betänkande. Det gäller programutrymmet för församlingsgudstjänster och andra program av religiös karaktär.

Det kan nämligen ifrågasättas, om de religiösa programmen tillgodoses ”i skälig omfattning”. Enligt vår mening borde det vara möjligt att ge den religiösa programverksamheten ett ökat utrymme i de olika ljudradiooch TV-kanalerna. Direktsända församlingsgudstjänster borde kunna förekomma varje söndag i TV, och det borde också kunna förekomma ett dagligt religiöst TV-program av den typ som vi har nämnt om i det särskilda yttrandet. Ett sådant dagligt TV-program skulle ha sitt både religiösa och kulturella värde.